Herr talman! Mitt i det sista intensiva skedet av valrörelsen drabbades Gävleborgs och Kopparbergs län av svåra översvämningar. Det var en märklig erfarenhet att se hur de skarpa politiska motsättningarna plötsligt suddades ut och allt bara handlade om katastrofen som vi stod mitt upp i och hur man skulle minska dess effekter för de enskilda människorna, hur man skulle kunna hjälpa varandra. bönder har mycket raserats. RATE Om åtgärder för att Jag mötte förtvivlade företagsledare, trötta, utarbetade och med tårar i EE ögonen men samtidigt tacksamma mot alla anställda som ställde upp och NE 882 dammkatastrofer arbetade dag och natt, tacksamma mot alla — kända och okända — som ställde upp. Man mötte också människors storhet. Jag tänker t.ex. på den äldre kvinnan som såg hela sin lilla presentaffär tillspillogiven. Jag förlorar väl 50 000, sade hon, men det är ju inget mot företaget i samma hus som förlorar miljoner. Jag klarar mig alltid, men hur skall det gå för dem? När man har en känsla av att egoismen breder ut sig och att vi är oss själva nog, kändes det bra att få uppleva denna hjälpsamhet och sammanhållning. Vattennivån i Voxnan, Ljusnan och Dalälven var den absolut högsta som uppmätts på över 100 år. Det regnade osedvanligt mycket i början på september. Marken hade ingen kapacitet att ta emot och absorbera nederbörden, och dessutom var grundvattennivån högre än normalt. Det fanns alltså flera orsaker till att vattnet ökade i vattendragen, med följande översvämningar. Älvar forsade fram över bebyggelser och genom industrifastigheter. Vägar skars av, och byar isolerades. Skadorna i Gävleborgs län beräknas för närvarande uppgå till 63,5 milj.kr., men den siffran kan komma att stiga. Vi vet heller inget om de dolda skadorna. Värst drabbades Ovanåkers kommun. Länsstyrelsen kan med stöd av brandlagen överta ledningen av räddningstjänsten, men erfarenheten från mitt län visar att en i stort sett god samordning ägde rum och att de räddningsresurser som sattes in kunde användas på ett effektivt sätt utan att länsstyrelsen tog över. Men vissa brister kunde naturligtvis noteras på informationssidan. Länsstyrelsens uppgift blev att bistå räddningsledningen på olika sätt. Kommunledningarna hade bråda dagar. Militärer sattes in från olika håll. De fick hårda jobb med invallningar. Alla som ledde och deltog i räddningsarbetet är värda ett stort tack, som jag härmed framför. Radio Gävleborg gjorde också förtjänstfulla insatser när det gällde information och varningar. Den hade 35 extra sändningar under den aktuella veckan. Jag har just sett i tidningarna att Kyrkans ungdom skall hjälpa till att bygga upp den helt raserade, enskilt ägda campingplatsen i Voxna. Det är ett fint initiativ. Jag har efter katastrofen haft kontakt med en hel del av de drabbade företagarna. I dag är de åter optimistiska och har framtidstro. Deras samfällda bedömning är att de hade varit totalt utslagna utan de lånemedel som de erhöll från staten. Det är också positivt att hjälpen kom så snabbt. Men de drabbade företagarna kan tvingas ”ta ner skylten” om de blir skyldiga att återbetala medlen till staten. Därför ställer jag kravet på regeringen: Ta bort återbetalningsskyldigheten! Det är ett oavvisligt krav, om industrin skall kunna fortsätta att ge arbete och trygghet åt voxnadalsborna och länsborna över huvud taget. 55 Man måste också ta upp till diskussion frågan om ersättning åt alla de många enskilda fastighetsägare som får ekonomiska problem genom den höga självrisk de har att stå. Jordbrukarnas skador måste vidare ersättas i särskild ordning. Översvämningarna måste betraktas som extrema, men det är ändå viktigt att man lär av erfarenheterna och att man lär ut till andra av dessa erfarenheter. Det är därför väsentligt att allt material blir sammanställt. Detta bör självfallet staten bekosta. Jag noterar att statsrådet tillkallat en särskild utredare, vilket är positivt. Jag tror emellertid att det ligger mycket i det som Birgitta Hambraeus sade, nämligen att det behövs både en kortsiktig och en långsiktig utredning. Bland de frågor som måste utredas är frågan om huruvida kalhyggen har någon betydelse för avrinningshastigheten, frågan om SMHI:s ansvar när det gäller information och SMHI:s kontaktvägar samt utbildningsoch samordningsfrågor när det gäller räddningsarbetet. Vidare måste utredningen se över frågor som rör kraftbolagens ansvar. Det gäller att kontrollera efterlevnaden av gamla vattendomar eller att ompröva dessa. Det handlar om dammarnas säkerhet. Lagen om räddningstjänsten måste också ses över. Någon ersättning för återställande efter en naturkatastrof finns inte i dag, och det är en stor brist. Jag vill understryka att statsministerns besök i områdena var positivt. Det besöket bör också kunna underlätta vid bedömningen av ett fortsatt statligt stöd till de drabbade områdena och de drabbade människorna.

Herr talman! Jag vill först konstatera att vi i allt väsentligt har samma uppfattning om händelserna och om vilka lärdomar vi skall dra av dem. Det är särskilt värdefullt att denna interpellationsdebatt äger rum innan regeringen slutgiltigt har fastställt utredningsdirektiven, eftersom det ger oss möjlighet att där ta hänsyn också till de synpunkter som kommer fram här. Jag kan försäkra att så kommer att ske. Jag vill instämma med de ledamöter av kammaren som har sagt — liksom för övrigt också jag gjorde i mitt interpellationssvar — att detta var en utomordentligt allvarlig händelse. Vi skall vara glada över att vi kunde undvika en svår katastrof och att inga människor kom till skada på ett allvarligt sätt, även om naturligtvis väldigt många människor drabbades personligt och materiellt av översvämningarna. Trots allt lyckades vi undvika allvarliga personskador.

Vad vi nu skall göra är att samla erfarenheter av det som hänt och se till att organisationen för framtiden blir bättre. Självfallet prioriterade regeringen i första hand omedelbara hjälpinsatser. Det gäller både de praktiska katastrofinsatserna på platsen och stödet till de drabbade. Det som hittills har utgått är ju bara en första hjälp. Vilken form stödet skall få kommer regeringen slutligt att ta ställning till sedan vi har fått = Prot. 1985/86:15 länsstyrelsernas och den särskilda arbetsgruppens slutgiltiga bedömning av 22 oktober 1985 situationen och behovet. Samtidigt är vi mycket angelägna om att så snart som möjligt se över organisationen i syfte att förbättra den på basis av våra Kg örat erfarenheter. Då är det viktigt att slå fast följande. f of 88 dammhkatastrofer För det första: Ansvaret rent juridiskt sett både för att sköta anläggningarna och för att ingripa vid olyckstillbud är klart fastslaget. Det hindrar inte att det kan finnas problem i den praktiska tillämpningen, och sådana förhållanden kommer vi att se över i utredningsarbetet. För det andra: Vi har flera organ som redan nu sysslar med dessa frågor, såsom dammsäkerhetsnämnden, flödeskommittén och kommittén med ansvar för särskilda olyckstillbud i samhället liksom den ordinarie räddningstjänsten. Syftet med den särskilda utredningen är att man så att säga skall knyta ihop trådarna och försäkra sig om att vi utifrån en helhetssyn garanterar en bra organisation för framtiden. Jag utesluter inte alls att det finns förhållanden som behöver förbättras, inkl. t.ex. de regler som enligt lagen skall fastställas av vattendomstolen. Jag vill inte slutgiltigt uttala mig om det, men det har ifrågasatts om inte reglerna borde vara än strängare med hänsyn till att de händelser som nu har inträffat uppenbarligen är av allvarligare natur än vad man kunnat förutse eller har räknat med. Det har att göra med att väderleksförhållandena och vattenförhållandena har varit onormala. Vattenfyllnaden i vattenmagasinen och marken har varit större än vad man har historisk erfarenhet av och därför har förutsatt. Det kan inte uteslutas att reglerna här behöver skärpas för att man skall uppnå större säkerhet. Det kan också finnas andra regler som behöver skärpas. En sak trodde jag inte skulle behöva påpekas, nämligen att det självfallet inte är vinstintressen som skall bestämma dessa regler eller ligga till grund för utredningen. Det är naturligtvis samhällets ansvar för människors säkerhet i sådana här situationer som skall vara avgörande. Det kommer inte på tal att någonting annat skall spela den avgörande rollen. Vi kommer naturligtvis också i det sammanhanget att uppmärksamma alla tänkbara orsakssamband, även sådana som har att göra med nya företeelser i samhället. Vi önskar ju att utredningen å ena sidan skall arbeta mycket snabbt — den kommer att få i uppdrag att bli färdig under 1986 för att snabbt kunna föreslå omedelbara åtgärder — och å andra sidan skall göra en djupare analys. Därför kommer utredningen också att få i uppgift att föreslå de ytterligare utredningar som kan behövas och som kan komma att kräva längre tid än den nu omedelbart aktuella utredningen.

Herr talman! Statsrådet Birgitta Dahl missförstod mig, om hon trodde att jag menade att det var vinstintresset som skulle styra utredningen.

På det sättet har vinstintresset spelat in.

Herr talman! Jag tycker att det svar vi har fått av energiministern ger en tillförsikt om att det i framtiden kommer förslag som leder till åtgärder som skapar den säkerhet som vi behöver. Det får inte vara så att människor som bor nedströms sådana här anläggningar skall behöva känna oro så fort det börjar regna litet mer än normalt. Just det faktum att resultatet hade kunnat bli mycket värre än det blev, om nederbördscentrum hade förskjutits mot endera vattensystemet, visar också att man måste planera dessa åtgärder med hänsyn tagen till ännu större vattenflöden än som faktiskt förekom. Här har en mycket bra infallsvinkel demonstrerats av energiministern, och jag ser med tillförsikt på framtiden.
Herr talman! Jag tycker att det är bra att energiministern lyssnar till oss ute på fältet som har levt mitt uppe i den här katastrofen. Jag vill än en gång understryka det jag sade i mitt anförande, nämligen att det är väldigt många som lagt ned ett fint arbete ute i länen, ledningsgrupper, anställda och över huvud taget alla invånare i de berörda områdena. Det finns också anledning att vara tacksam för att den här katastrofen inte blev större och att inga människor direkt kom till skada. Energiministern säger i sitt svar att utredningen under arbetets gång bör samråda med berörda parter, och sedan ges exempel på en del sådana parter. Jag förutsätter att det blir ytterligare parter som man samråder med. Ovanåkers, Bollnäs och Söderhamns kommuner, liksom även andra kommuner och länsstyrelsen i mitt län, har arbetat intensivt med det här problemet, och de har skaffat sig en betydande erfarenhet som det är viktigt att ta vara på. Det är bra med en utredning. Det är i dag litet svårt att komma underfund med vad alla de kommittéer som arbetar på detta område egentligen sysslar med. Det är väldigt många trådar som hänger i luften, och det är därför positivt att vi får en samlad genomgång som ger en överblick över allt detta. Jag vill än en gång understryka att det behövs dels en kortsiktig utredning, dels en utredning på längre sikt. Det finns ännu en sak som jag vill ta upp. Alla skador är ju inte redovisade, och det kan finnas dolda skador som kommer fram vid senare tillfällen. Man vet inte vad de stora vattenmängderna har åstadkommit överallt i vägkropparna, hur mycket som har underminerats, hur mycket som kan vålla skada framöver, osv. Det är viktigt att man har med också detta i bilden.
Herr talman! Jag tycker också att det är mycket bra att Birgitta Dahl lyssnar på denna debatt och tar intryck innan hon skriver direktiven till utredaren. Det kanske är bra att gå den vägen — även om det verkar vara — Prot. 1985/86:15 något av en omväg — att utredaren först skall titta på de akuta åtgärderna och 22 oktober 1985 sedan komma med förslag till mera långsiktiga utredningar. Om Birgitta Dahl vill gå den omvägen, får jag då fråga: Kommer utredaren att i direktiven SIS öralt få klart besked att han skall undersöka vad som behöver utredas i det f ref 884 dammkatastrofer långsiktiga perspektivet, också sådant som skogsbrukets eventuella inverkan, med våra moderna skogsbruksmetoder? Det kan annars finnas risk för att utredaren mer ser till kraftverksintressenas synpunkter.
Herr talman! Jag hyser respekt för den oro som finns för att vissa intressen kan glömmas bort eller dominera, men jag vill än en gång säga att en statlig utredare i sådana här sammanhang har att se till säkerheten före allting annat och självfallet skall beakta alla de orsakssamband som kan finnas. Samhällets uppgift är att förutse händelser, inte att i efterhand upptäcka dem. Direktiven kommer att vara av sådan art att utredaren icke kan missförstå regeringens avsikter på denna punkt, utan de kommer att vara fullständigt klara. Det kan däremot hända att jag i direktiven inte kan räkna upp alla de faktorer som utredaren kan komma att upptäcka. Jag utesluter inte att han kommer fram till saker som ingen i denna kammare eller i regeringskansliet i dag kan förutse. Jag utgår från att arbetet skall bedrivas på ett sådant sätt att utredaren dammsuger verkligheten på fakta, så att vi bättre kan förbereda oss och se till att händelser av detta slag inte inträffar. Jag är naturligtvis glad över att missförståndet — om det var ett sådant — mellan Paul Lestander och mig numera är klarlagt. Det är viktigt att få detta klarlagt även för en större allmänhet. Självfallet innebär inte utredningsuppdraget att ansvaret för vad som nu sker lyfts bort från kraftföretag och ägare. Ironiskt nog förhåller det sig i själva verket så, att när SMHI:s rapport kom för en tid sedan övervägdes tanken på att begära att en offentlig utredning skulle tillsättas. För att kraftföretagen emellertid inte skulle få den felaktiga uppfattningen att de då kunde vänta med att vidta åtgärder som åvilar dem enligt vattenlagen valde man i stället den s.k. flödeskommittén, där kraftföretagen sitter med, för denna översyn. Vi tillsätter dessutom nu en offentlig utredning, för att få den sammanhållna överblicken över situationen och en bedömning av vad vi skall göra. Det kommer självfallet att vara mycket viktigt att utredaren samråder med dem som lokalt och regionalt har erfarenheter. Herr talman! Jag konstaterar att vi i allt väsentligt är överens om vad som nu behöver göras. Jag kan lova att utredaren skall få i uppgift att arbeta med all den snabbhet och noggrannhet som krävs och samtidigt initiera mera djupgående analyser, som kan kräva litet längre tid och som också kommer att genomföras.

Herr talman! Jag vill fråga om energiministern har några synpunkter på de ränteoch amorteringsfria lån som mycket snabbt gavs till företagare och som, vilket jag sade i mitt anförande, betyder väldigt mycket för företagens fortlevnad. Frågan gäller alltså återbetalningsskyldigheten. Jag kan i och för sig förstå om energiministern inte kan ge ett heltäckande svar, men jag vill fråga om energiministern har synpunkter på hur detta problem skall lösas.
Herr talman! Den fråga som Gunnel Jonäng nu upprepar är det inte min uppgift att föredra i regeringen, och därför vore det fel av mig att svara på den. Dessutom är inte det utredningsarbete som behöver genomföras för att det skall vara möjligt att slutligt ta ställning till den typen av frågor klart. Jag kan säga att katastrofgruppen inom regeringskansliet regelbundet rapporterar till regeringen i dess helhet om de här frågorna och att vi kommer att ta ställning till dem så fort som möjligt av omsorg om de många människor och företag som drabbats. Till Paul Lestander vill jag nu säga att skyldigheten att underhålla anläggningarna för att förebygga skador finns klart fastslagen i vattenlagen. Vattendomstolen har möjlighet att fastställa villkor för detta och länsstyrelsen är skyldig att inspektera. Vi kommer naturligtvis att se till att den här utredningen går igenom om dessa regler behöver skärpas med anledning av vad som har inträffat. Ett viktigt inslag i den plan för vattenkraftsutbyggnad som riksdagen på regeringens förslag har tagit ställning till är en upprustning av äldre dammar och vattenkraftsanläggningar. Upprustningen behövs i och för sig som ett led i energiförsörjningen, men en viktig effekt är att många av de gamla dammar och vattenkraftsanläggningar som behöver rustas upp, till följd av det här programmet nu också kommer att bli upprustade. Det ingick i det förslag som riksdagen tog ställning till att uppbyggnaden av minikraftverk skall koncentreras just till vattenföretag där det redan finns gamla dammar och vattenkraftsanläggningar, dels därför att de behöver rustas upp, dels för att det blir billigast och ger minst miljöskada att uppföra minikraftverk i anslutning till äldre mindre anläggningar. Här har faktiskt ett arbete redan satts i gång, som kommer att leda till resultat under de närmaste åren.

Socialdemokratiska rikdagsgruppen har som suppleant i finansoch utrikesutskotten anmält Berit Bölander, som inträtt som ersättare för Anita Gradin. Vidare har socialdemokratiska riksdagsgruppen som suppleant i försvarsutskottet under Nils T Svenssons ledighet anmält hans ersättare Emmanuel Morfiadakis.

Fru talman! Jag vill meddela att jag inte inom den föreskrivna tiden kommer att besvara interpellation 1985/86:26 av Mats O. Karlsson om förstärkt bevakning av naturvårdsintressena i vattenmål. Jag har kommit överens med interpellanten om att interpellationen skall besvaras fredagen den 8 november 1985. Anledningen till dröjsmålet är dels att vissa sakupplysningar som jag har velat ha för att besvara interpellationen inte har varit möjliga att få i sådan tid att svaret kunde ha lämnats i dag, dels att det därefter inte har varit möjligt att inom den föreskrivna tiden finna en dag då både interpellanten och jag kan närvara i kammaren.

Fru talman! Hans Göran Franck har frågat mig hur jag bedömer utvecklingen efter lagändringarna den 1 januari 1984, då förutsättningarna för att få offentlig försvarare i brottmål ändrades, och om jag avser att vidta någon åtgärd för att förbättra möjligheterna för en tilltalad att få offentlig försvarare. Bakgrunden till reformen var att offentliga försvarare förordnades i allt större utsträckning. Domstolarna förordnade inte sällan offentlig försvarare i mål av enkel beskaffenhet. Det förekom t.o.m. att offentlig försvarare förordnades främst i kurativt syfte utan att det fanns behov av försvarare från rättslig synpunkt. Denna utveckling har bidragit till den mycket kraftiga ökning av samhällets kostnader för rättshjälp i brottmål som ägde rum under åren före reformen. Som Hans Göran Franck framhåller var syftet med reformen att återföra praxis till den nivå som gällde tidigare. Lagändringarna innebar att förutsättningarna för att få offentlig försvarare skärptes något och samtidigt gjordes mer preciserade. Syftet med ändringarna var att vi — i rättssäkerhetens intresse — skulle använda rättsväsendets resurser där de bäst behövs. Ändringarna har fört med sig att antalet försvararförordnanden har gått ner, och det på sina håll kraftigt. I den allmänna debatten har ibland hävdats att detta skulle innebära att rättssäkerheten allmänt sett har minskat. Jag är inte beredd att utan vidare skriva under på det. Även den nya lagstiftningen ger, rätt tillämpad, alla dem som verkligen behöver det rätt till offentlig försvarare. Men tillämpningen varierar avsevärt mellan olika domstolar och mellan olika delar av landet. Liksom Hans Göran Franck anser jag att denna ojämna rättstillämpning är oroväckande. Den skulle kunna tyda på att de nya reglerna på sina håll tillämpas på ett sätt som från rättssäkerhetssynpunkt inte är tillfredsställande. Nu tror jag att den ojämna rättstillämpningen till en del kan förklaras med att också brottsligheten företer regionala variationer. Även polisens prioriteringar i fråga om övervakningsresurser och brottsutredningar kan medföra skillnader i olika delar av landet. Också skillnader i fråga om åtalspraxis kan spela in. På detta liksom på andra områden gäller vidare att man inte kan vänta sig att nya regler i ett inledningsskede skall tillämpas på ett helt likartat sätt av alla domare. På den punkten hoppas jag, liksom Hans Göran Franck, att vissa avgöranden nyligen av högsta domstolen skall förbättra situationen. Skillnaderna i tillämpningen av de nya reglerna förefaller ändå så pass stora, att det finns skäl att redan nu göra en utvärdering av de nya reglerna. En förberedande undersökning pågår redan inom justitiedepartementet. Dessutom ämnar jag inom kort uppdra åt domstolsverket att fördjupa denna undersökning. Det idealiska vore naturligtvis om samhället kunde bekosta offentliga försvarare åt alla som misstänks eller åtalas för brott. Jag tror att alla är ense om att detta av olika skäl är omöjligt. Någonstans måste man dra en gräns. Man kan naturligtvis diskutera var gränsen skall gå. Jag anser fortfarande att reglerna är utformade på ett sätt som borde medge att rimliga anspråk blir tillgodosedda. Jag vill dock än en gång understryka att jag är beredd till en omprövning om det skulle visa sig att enskilda människors rättssäkerhet har satts i fara.

Fru talman! Det är bra att justitieministern redan nu gör en utvärdering av de nya reglerna om rätten till offentlig försvarare och inom kort uppdrar åt domstolsverket att göra en fördjupad undersökning. Det är också värdefullt att justitieministern är beredd till en omprövning av reglerna. Över en tredjedel av dem som år 1984 dömdes till fängelse i tingsrätt stod utan offentlig försvarare. En genomgång som företagits av Sveriges Advokatsamfund av de mål där huvudpåföljden blev fängelse ger vid handen att andelen dömda utan offentlig försvarare nu ökat kraftigt, från 25,1 90 år 1983 till 33,4 90 år 1984. Denna ökning är särskilt anmärkningsvärd med hänsyn till att antalet förordnade offentliga försvarare år 1983 var extremt högt. Det framgår av den statistik jag redovisat i min interpellation. Föreliggande siffror för första halvåret 1985 är också redovisade i interpellationen. De tyder på att situationen kan komma att ytterligare försämras under innevarande år när det gäller rätten till offentlig försvarare. Skillnaderna i tillämpning av bestämmelserna i olika delar av landet är, som både justitieministern och jag konstaterat, alltför stora och oroväckande ur rättssäkerhetssynpunkt. I Nedre Norrlands hovrättsområde var inte mindre än 44,1 92 utan offentlig försvarare i mål där huvudpåföljden var fängelse. Det är en ökning med 13,6 96 sedan 1983. Men även i Skåne Blekinge hovrättsområde var ökningen nästan lika stor eller 13 90. Då lagändringarna genomfördes angavs att reglerna i rättegångsbalken endast skärptes något. Besparingarna genom skärpningarna beräknades till omkring 5 milj.kr. 83. Minskningen av antalet offentliga försvarare synes ha blivit större än vad som förutsågs. Informationen om möjligheterna att få offentlig försvarare är otillräcklig. Detta gäller i än högre grad om möjligheterna till rådgivning i mål av detta slag inom den allmänna rättshjälpens ram. Genom denna rådgivning kan den misstänkte eller tilltalade få råd och hjälp, bl.a. med att hos domstolen framföra de särskilda skäl som föreligger för att en offentlig försvarare skall förordnas när detta inte sker direkt på rättens initiativ. Det behövs ytterligare åtgärder för att domstolarna, polisen och åklagarna skall lämna mer information om dessa möjligheter. Då lagändringarna genomfördes gjorde tidskriften Domstolsverket informerar en knapphändig och ofullständig redogörelse för de nya reglerna, vilket kan vara en av förklaringarna till bristerna i rättstillämpningen. Högsta domstolens prejudikat i tre olika fall under åren 1984 och 1985 har emellertid varit klargörande och i två fall lett till att den tilltalade fått offentlig försvarare, vilket underinstanserna avslagit. Men det kan ändå finnas anledning till att ordna med överläggningar med landets chefsdomare för att få belysning och förbättring av situationen. Det finns tecken som tyder på att tingsrätternas fängelsedomar, där offentlig försvarare saknas, i ökad utsträckning överklagats. Det har då visat sig vara möjligt att i hovrätten få offentlig försvarare i ett avsevärt antal fall då man inte haft det i tingsrätten. Jag har själv tagit del av domar där hovrätterna efter förordnande av offentlig försvarare ändrat fängelsestraff till annan mildare påföljd. Det kan vara så att försvarareinsatser här haft betydelse för utgången. Hela denna fråga behöver särskilt undersökas av domstolsverket. Följden av nuvarande bestämmelser kan vara en onödig belastning på rättsväsendets resurser. Det är angeläget att domstolsverket genomför den av justitieministern aviserade undersökningen snarast möjligt. Inom departementet bör därefter erforderlig utredning i övrigt kunna göras om förbättrade regler. Det är önskvärt att förslag härom kan framläggas samtidigt som regeringen i övrigt framlägger nytt förslag på grundval av rättshjälpskommitténs föreliggande och kommande betänkande beträffande andra rättshjälpsfrågor. Av allt att döma har en icke acceptabel försvagning av rättssäkerheten ägt rum då det gäller rätten till offentlig försvarare. Den nuvarande gränsdragningen synes vara alltför snäv. Om ekonomiska skäl skulle lägga avgörande hinder i vägen, är det bättre att man inte avstår från att göra behövliga utvidgningar av rätten till offentlig försvarare utan i stället skärper återbetalningsreglerna något. Fru talman! Det är ett samhällsintresse — inte främst ett advokatintresse — att den enskilde får se en bättre lösning av frågan om rätten till försvarare i brottmål. Likheten inför lagen kräver att en betryggande ordning finns.

Fru talman! Ungefär samtidigt som den här interpellationen framställdes hade jag ställt en fråga i samma ämne. De nya regler som försöksvis tillämpas beträffande interpellationer och frågor här i riksdagen medförde dock att min fråga förföll, och därför utnyttjar jag nu möjligheten att delta i denna interpellationsdebatt. möjligheterna för dem som riskerar fängelsestraff att få tillgång till biträde i domstol?” Frågan var således snarlik den som framställdes i interpellationen. Skillnaden var den att min fråga begränsades till tilltalade som riskerar fängelse som påföljd, dvs. dem som kan få mindre än sex månaders fängelse — fortfarande gäller ju att en anhållen eller häktad, liksom den som kan påräkna minst sex månaders fängelse, har rätt till offentlig försvarare. Anledningen till min fråga är farhågan att rättssäkerheten är på väg att urholkas. Det finns i dag en uppenbar risk att människor som riskerar att sättas i fängelse inte kan hävda sin rätt, inte kan klargöra omständigheter som talar till deras förmån. Är vi på väg att få en rättssäkerhet bara för rika som har råd att betala en egen försvarare? Det är oroande att var tredje person som dömdes till fängelse år 1984 fick klara sig utan försvarare. Erfarna domare hävdar att det ofta under domstolsprocessen framkommer förhållanden som komplicerar målet. Med en offentlig försvarare skulle fakta lättare komma fram. Skälet till de ändrade reglerna om rätt till offentlig försvarare är det statsfinansiella läget. Visst måste vi ta vara på alla möjligheter att minska statens utgifter. Det sker också inom rättsväsendet. Men någonstans går en gräns som vi inte får överskrida, om vi skall kunna upprätthålla rättssäkerhet och rättstrygghet. Utvecklingen när det gäller rätten till offentlig försvarare ger oss anledning att ställa frågan om vi inte har kommit över denna gräns. Därför ser jag det som positivt att det, som framgår av justitieministerns svar, nu pågår en förberedande undersökning inom justitiedepartementet och att det kommer att uppdras åt domstolsverket att fördjupa denna undersökning. Genom detta kan vi få besked om effekterna av de ändrade reglerna och, om så visar sig nödvändigt, ändra på reglerna, så att rättssäkerheten kan upprätthållas. Det framgår också av justitieministerns svar att han för sin del är beredd till en omprövning, om det skulle visa sig att enskilda människors rättssäkerhet har satts i fara. Jag tackar för det svaret.

Fru talman! Rättssäkerheten är ett mycket mångfasetterat begrepp. Den innefattar flera delmoment, bl.a. att man skall ha tillgång till rättslig hjälp när man har behov av det. Det inkluderar naturligtvis biträde av offentlig försvarare i brottmål. Det är uppenbarligen en mycket viktig rättighet för den enskildes skydd. Den nuvarande situationen på detta område visar att utvecklingen är oroväckande, just på det sätt som är beskrivet av interpellanten. Det har också justitieministern insett. Det har även antytts, och jag tror att det är en riktig bedömning av interpellanten, att det under innevarande år finns risk för en fortgående försämring av denna utveckling. Problemen beror enligt min uppfattning på två saker. Den första är själva regelsystemet. Den andra är den ojämna, och jag vill påstå otillfredsställande, tillämpningen av regelsystemet. I det svar som vi här i dag har fått av justitieministern underskattas i viss mån frågans betydelse från rättssäkerhetssynpunkt. Jag tycker att jag har fått stöd i detta mitt påstående av en partibroder till justitieministern, nämligen Hans Göran Franck, som faktiskt poängterade detta. Jag menar ändå att det svar som justitieministern här har lämnat inger vissa förhoppningar. Men de aviserade åtgärderna får inte förhalas, bl.a. med hänsyn till att det, som här har sagts, pågår en försämring när det gäller denna rättssäkerhetsfråga. Risken för rättsförluster under ett utdraget utredningsförfarande kan inte uteslutas. Därmed skulle också det kända ordspråket ”Medan gräset gror dör kon” besannas. Min bedömning är att rättssäkerheten är ovärderlig. Ändå måste den finansieras i statsbudgeten. Ytterst är detta alltså en kostnadsfråga, och utrymmet för nya resurser är begränsat. Budgetunderskottet är sådant att det krävs besparingar, och sådana har i många omgångar signalerats av regeringen. Jag menar dock att det är orimligt att börja skära ned på denna budgetpost — och jag hoppas att regeringen aldrig kommer fram till den synpunkten. Om så skulle ske, måste naturligtvis andra åtgärder tillgripas. Rättssäkerheten får inte bli en plånboksfråga.
Fru talman! Jag hoppas att mitt svar till Hans Göran Franck var ett tillfyllestgörande svar också på den fråga som Gunilla André till följd av de nya debattreglerna inte fick ställa i dag men som hon på ett elegant sätt ändå fick fram i sitt inlägg. Vi för här en viktig debatt i en angelägen fråga. Jag vill erinra i varje fall Gunilla André och Hans Göran Franck om att de var med och antog de regler som vi nu diskuterar. Det var ett enigt justitieutskott som stod bakom dem. Men det är ändå viktigt att frågan diskuteras. Jag har naturligtvis tillgång till Advokatsamfundets siffror. Jag har analyserat dem så långt det har gått på en kort tid.

Jag sade i mitt svar att den nya lagstiftningen, rätt tillämpad, enligt min uppfattning ger alla dem som verkligen behöver det rätt till offentlig försvarare. Jag erinrade också om svårigheterna att i ett inledningsskede få till stånd en enhetlig tillämpning av nya regler. Den debatt som har förts här i dag och i andra sammanhang tror jag kan bidra till en gynnsam utveckling av den fortsatta rättstillämpningen. Hans Göran Franck talade om ett domarmöte. Jag kan berätta att samtliga lagmän för tingsrätter och länsrätter samt en del andra höga domare skall samlas till ett möte i början av november. Jag föreställer mig att detta är en fråga som man kommer att dryfta sinsemellan vid det mötet, och det ser jag positivt på. Till sist vill jag säga till Hans Göran Franck att jag delar hans uppfattning när det gäller kunskapen om rätt till rådgivning, som är en del av rättshjälpen vid sidan av rätten till offentlig försvarare. Kunskapen om den rätten är kanske inte tillräcklig, och det kan på den punkten finnas ett utrymme för informationsinsatser från domstolsverkets sida. Jag kommer att ta upp ett samtal härom med ledningen för verket.
Fru talman! Det är riktigt att det var ett enigt utskott som stod bakom det betänkande som låg till grund för beslutet om de nya reglerna. Men jag vill samtidigt säga att man bedömde det som angeläget med en noggrann uppföljning av hur det hela skulle komma att utfalla. Det fanns en tveksamhet redan då, men statsfinansiella skäl fick spela en kanske alltför stor roll. Nu har en uppföljning skett på olika håll av tillämpningen, och när man ser varningssignalerna lysa är det angeläget att man tar initiativ, vilket ju också kommer att göras. Jag vill vidare säga att det är viktigt att understryka att man verkligen måste studera de regler och förarbeten som finns liksom de avgöranden i högsta domstolen som förekommit. Det har faktiskt i alltför stor utsträckning förekommit avslag på begäran om offentlig försvarare när detta inte varit riktigt. Det har lett till att man avkunnat domar utan att offentlig försvarare förordnats, men också till, som jag nämnde i mitt första inlägg, överklaganden där rättelse skett. Slutligen, fru talman, vill jag säga att detta med rådgivningen är viktigt. Man kan ju få rådgivning upp till en timme. Det är då inte bara fråga om att få råd om själva åtalet, utan en rådgivning skall också kunna ges om den bevisning som eventuellt skall kunna åberopas och om den viktiga frågan huruvida man skall kunna framföra särskilda skäl för förordnande av offentlig försvarare. Inom ramen för denna rådgivning bör en advokat kunna hjälpa till med att formulera en skrivelse där de speciella skälen framförs.
Fru talman! Vi har kommit in på lagens tillämpning men också en eventuell förändring av lagen. Det är kanske mest av allt en tillämpning av lagen det gäller. Budgetsituationen talar ju sitt tydliga språk. Vad det handlar om är mest en omprioritering inom den ram som nu finns när det gäller resurser. Då är det viktigt att man prioriterar rätt, att man framför allt försöker satsa på de särskilt svaga grupperna i rättssamhället. Det gäller också att särskilt tänka på de fall där den enskildes rätt har kommit i kläm eller hotas av det allmänna. Vad man sedan särskilt kommer att fundera över är det som vi uppenbarligen börjar bli överens om, nämligen en annan och kanske bättre och bredare tillämpning av själva rådgivningssystemet. Vad som här är viktigt är de mål som man kan vara överens om. Det ena målet är att det skall vara rättslig hjälp bara i sådana fall där det verkligen behövs -— inte i fler. Det andra målet är att det skall vara sådan hjälp i den omfattning som behövs — inte mer. Många gånger skulle det kanske kunna räcka med en bred rådgivning. Det är, fru talman, en avvägning som måste göras. Den är ofrånkomlig. Den är inte omöjlig, även om den är grannlaga.

Fru talman! Inga Lantz har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till att ändra brottsbalkens bestämmelser om sexualbrott. Interpellationen har föranletts av ett fall som ännu inte har prövats slutligt i domstol. Offret var medvetslöst när hon utsattes för sexuella övergrepp, och brottet har rubricerats som sexuellt utnyttjande och inte som våldtäkt. Inga Lantz säger att det är egenartat att själva hjälplöshetstillståndet skall anses vara skäl för en — som hon menar — mildare brottsrubricering. Lagstiftningen om sexualbrott ändrades så sent som den 1 juli 1984 efter ett långvarigt och omfattande utredningsarbete i två kommittéer, ett arbete som uppmärksammades mycket i den allmänna debatten. Lagstiftningen hade länge släpat efter och grundade sig på en förlegad kvinnosyn. Lagen skulle därför anpassas till moderna värderingar. Att sexuellt utnyttja en person som är medvetslös har inte heller tidigare bestraffats som våldtäkt i annat fall än när gärningsmannen själv har framkallat medvetslösheten. Inte vid något tillfälle under utredningsarbetet eller riksdagsbehandlingen har det diskuterats att utvidga våldtäktsbegreppet till andra fall när någon förgriper sig på den som är medvetslös. Att sexuellt förgripa sig på en människa som inte kan försvara sig är ett mycket allvarligt brott som väcker berättigad harm och avsky. Detsamma gäller åtskilliga andra övergrepp som behandlats i brottsbalkens kapitel om sexualbrott. I olika paragrafer straffbeläggs exempelvis att tilltvinga sig samlag genom våld, att göra det genom utpressning, att sexuellt utnyttja den som är psykiskt utvecklingsstörd, att ha sexuellt umgänge med barn och tvinga någon till prostitution. Dessa brottstyper har olika beteckningar och skilda straffskalor, men det går inte att enbart på den grunden hävda att den ena formen av övergrepp är grövre än den andra. Hur grovt brottet är beror på omständigheterna i det särskilda fallet. Självfallet skulle det vara möjligt att föra samman dessa olika brottstyper, eller vissa av dem, under en gemensam beteckning. Enligt min mening skulle det dock försämra lagens överskådlighet. Det skulle också avvika från brottsbalkens systematik. Att man i brottsbalken genomgående har valt att ge olika typfall särskilda beteckningar beror bl.a. på att man vill att en lag skall vara enkel att läsa och förstå. Jag menar också att man inte bör fästa avgörande vikt vid själva brottsbenämningen. Det väsentliga är att man i det särskilda fallet kan bestämma en rimlig påföljd med hänsyn till gärningens straffvärde. Och det menar jag är väl möjligt. Ibland kan sexuellt utnyttjande vara mindre straffvärt än våldtäkt. Ibland kan det med hänsyn till omständigheterna vara mer straffvärt, bl.a. i fall som är särskilt plågsamma eller förnedrande för kvinnan. Om gärningsmannen eller gärningsmännen samtidigt utövar våld kan de givetvis också dömas för våldet och därmed få samma maximistraff som vid våldtäkt eller, om misshandeln är grov, till ännu högre straff. Sammanfattningsvis vill jag säga följande. Jag delar till fullo Inga Lantz och andras avsky och harm över bl.a. brottet sexuellt utnyttjande. Den lagstiftning som vi talar om har emellertid gällt bara i drygt ett år. Att en ändring skulle behövas då det gäller övergrepp när offret är medvetslöst hävdades inte under det långa och grundliga utredningsarbetet före lagstiftningen. Det uppmärksammade men förhoppningsvis ovanliga fall som har föranlett Inga Lantz interpellation har — som jag nyss sade — ännu inte behandlats färdigt. Jag försäkrar Inga Lantz att jag noga kommer att följa tillämpningen av den nya sexualbrottslagen. Enbart på det underlag som finns i dag anser jag dock att någon justering av lagen för närvarande inte är nödvändig.

Fru talman! En 17-årig flicka våldtogs i Piteå i somras av ett gäng pojkar. Flickan var medvetslös och kunde inte försvara sig. Eftersom flickan inte var ”försatt i vanmakt” kunde brottsrubriceringen ”sexuellt utnyttjande” användas i stället för ”våldtäkt” eller ”grov våldtäkt” vilket det faktiskt var fråga om. När lagen stiftades var det inte meningen att offrets tillstånd skulle kunna få betydelse för vilken brottsrubricering som skulle kunna användas. Piteåfallet visar att vid ett hjälplöshetstillstånd kan offret i praktiken utsättas för den form av grovt våld som är lika allvarlig som det våld som omtalas i lagens 1 § andra stycket, dvs. den grova våldtäktens form. För rättsmedvetandet är det egenartat att själva hjälplöshetstillståndet skall anses vara förmildrande för gärningsmännen. I lagens 6 kap. 1 § stadgas att om brottet är grovt dömes för grov våldtäkt till fängelse, lägst två och högst tio år. Vid bedömandet av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om våldet var livsfarligt eller om det medförde allvarlig skada eller sjukdom eller om gärningsmannen på annat sätt visat särskild råhet. Att detta var fallet kan man med säkerhet konstatera i Piteåfallet. Men eftersom offret inte var försatt i vanmakt, så blev det sexuellt utnyttjande. Detta tycker jag är upprörande. Det centrala måste vara att offret med våld har utsatts för sexuellt övergrepp av den värsta sorten. Som ett tillägg vill jag citera sexualbrottskommitténs bedömning av grov våldtäkt. Uttalandet står på s. 75 i utredningens betänkande: ”När det gäller att avgöra om ett våldtäktsbrott är grovt bör man i första hand beakta vilka skador handlingen medfört för offret. Sålunda bör det vara grov våldtäkt om gärningsmannen utövat våld som var livsfarligt. Vidare bör det betraktas som grovt brott om våldet medförde allvarlig skada eller sjukdom.” Flickan från Piteå har fått fysiska och psykiska skador. Om de går att reparera vet ingen i dag. Jag har frågat justitieministern om han är beredd att initiera en översyn av lagen innebärande att det är skadans allvar och inte offrets tillstånd — eventuella hjälplöshet — som skall vara avgörande för brottsrubriceringen. Justitieministern har svarat nej på den frågan. Jag vill tacka för svaret på interpellationen. Justitieministern säger för det första i svaret att lagen bara har gällt i drygt ett år. Jag tycker emellertid att Piteåfallet visar att det behövs en justering av lagen. Jag vill passa på att fråga: Hur många fall av detta slag vill justitieministern ha innan han är beredd att initiera en översyn av denna lag? För det andra säger justitieministern: ”Att sexuellt utnyttja en person som är medvetslös har inte heller tidigare bestraffats som våldtäkt ——-.” Vad beror detta på? Det är ju dubbelt så grymt när någon förgriper sig på en medvetslös människa. Detta svar är ett utmanande svar, sett från rättsmedvetandesynpunkt. Det visar också en stor okänslighet i justitiedepartementet och ytterst hos vår justitieminister. Det kan inte vara rimligt att det är offrets tillstånd som skall vara avgörande för en brottsrubricering. Jag skulle vilja sluta med att fråga: Kan justitieministern ge ett exempel från något annat område där brottsoffrets berusningsgrad har påverkat brottsrubriceringen så att den har blivit mildare? Detta är värre än ett vanligt interpellationssvar och värre än en vanlig interpellationsdebatt, därför att det speglar en kvinnosyn.

Fru talman! Som ledamot av 1977 års sexualbrottskommitté har jag naturligtvis mycket noga följt det fall som har föranlett denna interpellation. Eftersom målet hittills bara har prövats i första instans har jag velat avvakta den fortsatta domstolsprövningen innan jag ifrågasätter nuvarande lagstiftning. Jag vill dock med anledning av justitieministerns utförliga svar komma med några synpunkter. Det är i och för sig riktigt att brottsrubriceringen sexuellt utnyttjande i vissa fall kan leda till högre straff än våldtäkt, men för de flesta människor, åtminstone de flesta kvinnor, är själva brottsrubriceringen viktig. Säkert är det skälet till den starka reaktion som nu har förekommit. I justitieministerns svar heter det: ”Att sexuellt utnyttja en person som är medvetslös har inte heller tidigare bestraffats som våldtäkt i annat fall än när gärningsmannen själv har framkallat medvetslösheten.

Om man i den fortsatta rättsprövningen kommer fram till samma bedömning anser jag för min del att det finns skäl att ändra lagen. I allmänhetens ögon måste det te sig egendomligt att medvetslöshet, om än självförvållad, kan vara en förmildrande omständighet. Det är ju — det tror jag att vi alla är överens om — fråga om en synnerligen allvarlig brottslighet.
Fru talman! Jag menar att mitt utförliga och noggrant utformade svar är tillräckligt som kommentar till och svar på de inlägg som nu har gjorts. Jag vill bara, fru talman, lägga till tre saker. 1. Jag tycker också att sexuellt utnyttjande är ett avskyvärt brott. 2. De här pojkarna som det talas om skall inte dömas här i riksdagen, utan de skall dömas av domstol. De är inte dömda ännu. Målet är ännu anhängigt inför domstol. 3. Jag är inte avvisande till att överväga en lagändring. Men jag är inte beredd att göra det nu, och jag är framför allt inte beredd att göra det på grundval av ett domstolsavgörande som ännu inte är slutligt.
Fru talman! I Piteåfallet var det alltså offrets tillstånd som blev bestämmande för brottsrubriceringen. I Handen hände följande, det var också i somras: En flicka våldtogs av ett gäng pojkar. Flickan hölls fast, kläddes av och placerades på bagageluckan till en bil. Hon våldtogs fem gånger av två av de fyra män som var närvarande. Chefsåklagaren åtalade två av männen för grov våldtäkt, vilket tingsrätten inte ansåg föreligga. Straffen blev ändå kännbara. Den man som startade våldtäkten fick t.ex. fyra år och sex månader. Den här flickan var inte medvetslös. De här två fallen, det i Handen och det i Piteå, är alltså två skilda fall, och de visar just på det jag har velat fråga justitieministern om: Är det offrets tillstånd som skall vara avgörande för brottsrubriceringen? Borde det inte vara hur grovt våldsbrottet i sig är? Många kvinnor har hört av sig i den här frågan. En kvinna har skrivit till mig just med anledning av våldtäkten i Handen: Är upprörd i mitt innersta över att Handens tingsrätt ej ansåg att grov våldtäkt förelåg. Vad är då grov våldtäkt, och hur dömer man egentligen i våra tingsrätter? Kvinnan som har skrivit till mig har, säger hon i brevet, aldrig i hela sitt 77-åriga liv gjort något sådant, dvs. i ett brev reagerat på detta sätt. Men hon tyckte att hon måste göra något nu. Det är många kvinnor som har blivit upprörda över Piteåfallet, och det är många som väntat på det svar som justitieministern lämnat i dag. Jag ser det som en liten öppning i alla fall att justitieministern kan tänka sig en översyn av lagen, och jag hoppas att han finner det lika orimligt som jag gör att det är offrets eventuella hjälplöshetstillstånd som skall vara utslagsgivande för brottrubriceringen. Det är alldeles självklart att det inte skall dömas några pojkar här. Det skall förstås göras i domstol. Men det är mycket otillfredsställande att lagen har kunnat tolkas på det här sättet, och det är därför jag har velat få ett svar från justitieministern som säger att vi måste göra en översyn av den lagen.

I skrivelse till regeringen den 22 april 1985 och den 8 juli 1985 har UHÄ begärt medel för täckning av merkostnader på grund av ingångna löneavtal. Högskolornas planering och budgetering av verksamheten inför ett nytt läsår utgår från att man får dessa s.k. täckningsbidrag. Något beslut av regeringen har ännu inte kommit högskoleenheterna till handa.
Herr talman! I siffror innebär regeringens beslut i dag att av de 289 miljoner som UHÄ har begärt har regeringen beviljat 267 milj.kr. Det återstår en post på 4 miljoner att ta ställning till. Därefter finns det en skillnad på 18 milj.kr. mellan UHÄ:s framställning och regeringens beslut. Det är fråga om personer som får sin lön betald genom andra medel än högskolornas anslag, och då behövs det inte statligt bidrag till löneökningarna.
Herr talman! Jag ber att få tacka också för det här beskedet. Det är just ovissheten som varit besvärande och skapat osäkerhet. Helst hade naturligtvis universiteten och högskolorna önskat full kompensation. Men det här beskedet är bättre än inget besked alls. Det har varit besvärande med den ovisshet som man har levt under.

Herr talman! Ylva Annerstedt har frågat mig om resurstilldelningen till svenskundervisningen för invandrare. Den nya ordningen för svenskundervisning för vuxna invandrare träder i kraft den 1 juli 1986. Vad Ylva Annerstedt har tagit upp i sin fråga avser således åtgärder som berör budgetåret 1986/87. Inom kort kommer riksdagen att föreläggas en proposition med vissa bestämmelser om svenskundervisningen för vuxna invandrare. I denna kommer bl.a. förslag om statsbidragssystem för den grundläggande svenskundervisningen för invandrare att presenteras. Medelsbehovet för bl.a. denna undervisning för budgetåret 1986/87 kommer att redovisas i budgetpropositionen.
Herr talman! Jag får väl tacka för svaret även om det var skäligen magert. Bakgrunden är ju att studieförbunden har fått besked om vilka ramar de har att planera för beträffande den nya sfi-undervisningen. Riksdagen fattade i våras beslut om innehållet i och omfattningen av den undervisningen. Det skulle vara 500 timmar för grund-sfi och 200 timmar för påbyggnads-sfi. Rätt till denna utbildning skulle nya invandrare ha, däribland kvotflyktingar och anknytningsfall samt sådana tidigare invandrare som hade behov av undervisningen. Med de regler för gruppstorlek som riksdagen har slagit fast och som meddelats studieförbunden, kommer 400 000 timmar för grundläggande undervisning och 50 000-100 000 timmar för påbyggnads-sfi att räcka till Hur ser då invandringen ut 1985? Prognosen för nya invandrare inkl. anknytningsfall — ett okänt antal — och kvotflyktingarna anger 10 000 asylsökande och 1 250 kvotflyktingar. Mycket lågt räknat blir det 11 500 personer. Regeringens ram är således alldeles för snäv, och någon utbildning för tidigare invandrade kan det över huvud taget inte bli tal om. Kan statsrådet förklara för mig hur regeringen har tänkt sig att de 9 600 personerna som skall få lära sig svenska skall väljas ut. Och vilka insatser har regeringen tänkt sig för de flera tusen personer som blir utan undervisning?

Herr talman! Alldeles uppenbart har studieförbunden fått sig tilldelade en ram som de skall planera efter. Den ramen räcker till 9 600 personer. Vad skall vi göra med alla de andra som tydligen får stå utanför undervisningen? Undervisning i svenska är ju det viktigaste instrumentet för att invandrarna skall kunna klara sig i det svenska samhället. Det är därför av oerhört stor betydelse att denna undervisning kommer alla till del och att den gör det snabbt. Med de ramar som departementet nu har lämnat besked om att studieförbunden skall planera efter kommer alldeles uppenbart en stor grupp människor att lämnas utanför undervisningen. Om regeringen avser att avsätta fler timmar så att alla invandrare kan få del av den grundläggande undervisningen, tycker jag det vore intressant att få besked om det nu när studieförbunden planerar den här undervisningen.

Herr talman! Per Unckel har frågat mig om jag för riksdagen vill redogöra för vilka socialdemokratiska högskoleståndpunkter som står i tur att överges. Till svar på Per Unckels fråga vill jag upplysa om att den socialdemokratiska partistyrelsen år 1984 antagit ett program för högskolefrågor. Där sägs bl.a.: ”Det finns nu några års erfarenhet av de förändringar högskolereformen medförde. Vi måste ta vara på dessa och systematiskt pröva olika inslag i reformen, såväl mot de ursprungliga intentionerna som med dagens krav och förutsättningar. Dessa skiljer sig i flera avseenden från vad man under sextio och sjuttiotalen hade anledning att vänta sig-—-—. Vi måste också vara beredda att ompröva de medel vi använder och finna nya vägar för utveckling av högskolan och dess verksamhet—-—-—. I den allmänna samhällsdebatten står nu på 1980-talet andra frågor i centrum än i samband med högskolereformen-—-- till exempel byråkratiseringen.” Det sägs också att ”högskolan ska vara en spjutspets mot framtiden” samt: ”att bedriva en vital vetenskaplig forskning är en av högskolans grundläggande uppgifter”. I vilken utsträckning det socialdemokratiska partiets högskolepolitik redovisas inför riksdagen sammanhänger med hur åtgärder som partiet vill se vidtagna kräver att riksdagen fattar beslut i lagstiftningseller anslagsfrågor.

Herr talman! Jag får — samtidigt som jag tackar utbildningsministern för svaret på min fråga — hälsa Lennart Bodström välkommen som utbildningsminister. Jag ser fram emot tre år av friska debatter med honom. Under de senaste åren har högskolan hamnat i vad nästan alla numera kallar kris. Vi vet att byråkratiseringen kväver kreativitet. Vi vet att forskare flyr från högskolan därför att andra arbetsuppgifter känns mer stimulerande. Vi vet att högskolans ämnen, inte minst inom humaniora, håller på att utarmas. Vi vet att orättfärdigheter finns i antagningen som gör att de mest kompetenta inte garanteras plats. Sammantaget ger detta bilden av ett dåligt utnyttjande av vårt lands allra främsta intellektuella krafter. Den gemensamma nämnaren för alla dessa bekymmer är den s.k. U-68/H-75, dvs. den utbildningsreform som genomfördes år 1977 och som, såvitt jag vet, hade Lennart Bodström i en tidigare kapacitet som en av sina främsta tillskyndare. Genom denna s.k. reform övergavs den vida kunskapsoch bildningsmålsättning som tidigare väglett den högre utbildningen. När jag ställde min fråga till Lennart Bodström om vilka socialdemokratiska högskoleförslag det är som nu står i tur att överges, var det min förhoppning att faktiskt få ett konstruktivt och positivt svar. Min utgångspunkt var nämligen vad statsministern själv sade när Lennart Bodström utsågs till utbildningsminister, nämligen att det fanns mycket att göra inom den högre utbildningen. I denna del håller vi för en gångs skull med statsministern. Svaret blev nu, herr talman, ett goddag yxskaft, och min fråga till Lennart Bodström blir därför: Vad tycker Lennart Bodström om U-68/H-75? Var det en bra reform, så här i ljuset av erfarenheterna? Vidare: Blir det någon omprövning av de väsentliga delarna av högskolereformen, eller är Lennart Bodström fast övertygad om att den reformen nu skall fullföljas, mot allt förnuft?

Herr talman! Per Unckel har frågat mig om den socialdemokratiska uppfattningen, att betygen skall avskaffas i gymnasieskolan, står fast. Min och regeringens uppfattning om betyg i gymnasieskolan är att vi under överblickbar tid behöver ha dem kvar. Några bättre metoder för urval till högskolan finns för närvarande inte att tillgå. Tillträdesutredningen prövar frågan om kompletterande urvalsmetoder, t.ex. olika slag av prov.
I den just avslutade valrörelsen höjdes starka krav på en ny och rättvisare betygsättning i skolan. T. o. m. socialdemokraterna ville i valbroschyren ge intrycket av att man, trots kongressuttalanden, är positiv till betyg i skolan. Mot den här angivna bakgrunden ber jag att till utbildningsministern få ställa följande fråga: Står den socialdemokratiska uppfattningen att betygen skall avskaffas också i gymnasieskolan fast?
Utredningen kommer att presentera sina förslag under december i år.
Herr talman! Jag får tacka också för detta svar. Det återstår att se om det lönar sig att söka polemik med utbildningsministern, om han i denna del avser att diskutera någon av de frågeställningar som ligger bakom den fråga som jag tidigare skriftligen ställde till honom. Det handlar här om en klassiker i svensk skoldebatt. Bakgrunden till frågan är att det i den gångna valrörelsen fanns ett och annat tecken som tydde på att socialdemokratin gentemot väljarna ändå ville göra gällande att man var beredd att lyssna på den breda opinion som — tvärtemot det socialdemokratiska partiprogrammet — säger: Betyg är bra. Vi elever behöver betyg för att göra ett bra och rejält arbete i skolan. Svaret på frågan blev nu, i fri tolkning: Vi står fast vid att vi skall avskaffa betygen. Vi har försökt så gott vi har kunnat på gymnasieskolan men inte riktigt lyckats, men vi tänker göra ett nytt försök så snart vi kan. Detta reser några följdfrågor, som jag hoppas att Lennart Bodström vill ha vänligheten att åtminstone ge en antydan till svar på. För det första: Kan Lennart Bodström se framför sig hur den betygslösa intagningen till högskolan skulle kunna tänkas se ut? Lennart Bodström måste ändå ha någon idé om hur den betygslösa intagningen till högskolan skall se ut, eftersom han står fast vid att strävan alltjämt skall vara att betygen också i gymnasieskolan skall avskaffas. För det andra: Vad svarar Lennart Bodström alla de elever som säger att betyg är bra? Omkring tre fjärdedelar till fyra femtedelar av de elever som man har frågat om deras syn på betyg säger: Vi tycker betyg är bra, inte bara som antagningsinstrument när det gäller högre utbildning, utan därför att vi behöver upplysning om hur våra studier fortskrider. Vad svarar Lennart Bodström dessa elever?
Herr talman! Per Unckel säger sig ha gjort en fri tolkning av mitt svar och ger sedan sina kommentarer till denna fria tolkning. Jag skulle i all anspråkslöshet vilja påpeka att en annan möjlighet hade varit att acceptera vad jag faktiskt sade, nämligen att min och regeringens uppfattning är att vi under överblickbar tid behöver ha betygen kvar. Jag sade också att några bättre metoder för urval till högskolan för närvarande inte finns att tillgå och att tillträdesutredningen prövar frågan om kompletterande metoder för urval.
Herr talman! Vad jag utgick från i min kommentar var Lennart Bodströms svar. Det innehåller två moment. Det första momentet är att betygen i gymnasieskolan skall avskaffas. Det står nämligen uttryckligen i den socialdemokratiska partikongressens beslut, ett beslut som Lennart Bodström för en stund sedan ställde sig bakom. Betygen skall alltså bort. I moment 2 sägs att betygen inte skall bort nu, därför att vi inte riktigt har kommit på vad vi skall sätta i deras ställe. Här kommer min följdfråga in i bilden. Om man är övertygad om att betygen en gång skall bort, måste man väl ha åtminstone den mest rudimentära aning om vad det är som — i en avlägsen framtid, när den socialdemokratiska partikongressen når sitt mål — skall komma i stället. Min fråga till Lennart Bodström är: Hur ser grunddragen ut i det antagningssystem som inte behöver några betyg?

Herr talman! Jan-Erik Wikström har frågat mig vad regeringen avser att göra för att lösa kungl. bibliotekets lokalproblem. Under våren 1983 presenterade byggnadsstyrelsen en PM med skisser till omoch tillbyggnad av KB:s lokaler i Humlegården. Enligt min bedömning har KB stora lokalproblem. Det begränsade investeringsutrymmet innebär dock svårigheter att snabbt lösa problemen genom en nybyggnad av den föreslagna storleken. Det finns därför starka skäl att få till stånd en snabbare lösning av KB:s akuta lokalproblem. Därför har utbildningsdepartementet hösten 1984 bett byggnadsstyrelsen att undersöka förutsättningarna för att finna alternativa lösningar, exempelvis genom utnyttjande av befintliga lokaler i närheten av KB. Enligt vad jag har erfarit pågår för närvarande sådana diskussioner mellan KB och byggnadsstyrelsen för att finna lämpliga lokallösningar. I avvaktan på en redovisning från byggnadsstyrelsen i ärendet är det inte möjligt att i dag ytterligare kommentera frågan.

Herr talman! Först ett välkommen till vår nye utbildningsminister. Det finns i det svenska regeringskansliet inget departement som är finare än utbildningsdepartementet. Herr talman! Kungl. biblioteket har haft lokalproblem under många år. Det har framför allt att göra med den enorma tillväxten av de samlingar som KB är skyldigt att förvara på grund av att allt svenskt tryck skall lämnas in till KB. Om jag minns rätt fanns redan 1981 ritningar klara till en parallellbyggnad, som skulle ligga bakom KB:s nuvarande huvudbyggnad i Humlegården. Jag vill också minnas att yrkesinspektionen medan jag fortfarande var utbildningsminister påtalade den dåliga arbetsmiljön för de anställda på KB och krävde att man skulle förbättra denna. Redan i dag arbetar de som är anställda i KB förutom i huvudbyggnaden på fem eller sex andra ställen. Detta har på sistone uppmärksammats också i pressen. Utbildningsministern säger nu som svar på min fråga att man inte bedömer att det finns utrymme för den relativt stora nyinvestering som en tillbyggnad skulle innebära. Men andra lösningar ger transportoch kontaktproblem. Jag undrar om inte utbildningsministern ännu en gång borde pröva att få stöd i finansdepartementet för en nybyggnad. Det är den bästa och mest tillfredsställande lösningen. Jag tror det vore farligt att låta snålheten bedra visheten. Provisorier blir ofta väldigt dyrbara.

Herr talman! Siri Häggmark har frågat mig om huvudmannaskapet för vårdutbildningarna inom den kommunala högskolan. Riksdagen fattade år 1982 beslut om att låta de korta och medellånga vårdutbildningarna förbli under landstingskommunalt huvudmannaskap. Sedan dess har utbildningarna inom området utvecklats i olika avseenden. Landstingen satsar såväl pengar som engagemang på forskningsanknytning. Antalet doktorander från de medellånga vårdutbildningarna har stigit markant liksom antalet avlagda doktorsexamina från denna grupp. Lärartjänster med särskild inriktning mot forskning och utvecklingsarbete har inrättats i flertalet landsting. Jag vill i sammanhanget understryka att det tar tid att utveckla forskning inom nya områden. De framsteg som gjorts i detta avseende i anknytning till de berörda vårdutbildningarna under de senaste åren är enligt min mening anmärkningsvärda. Jag har mot bakgrund av vad jag nu anfört inte för avsikt att ta initiativ till att ompröva beslutet om huvudmannaskapet för vårdutbildningarna inom den kommunala högskolan.

Herr talman! Samtidigt som även jag vill önska den nye utbildningsministern välkommen i hans ämbete tackar jag honom för svaret. Jag hade inte väntat mig något annat svar än det jag nu har fått.

Jag sade så sent som i förra veckan att vi i denna kammare är väldigt bra på att sätta höga mål, och just detta med forskningsanknytning lät ju mycket vackert. Jag är glad över att det fungerar på sina håll, men i förra veckan hade Sveriges sjuksköterskeelevers förbund en kongress, om man får kalla det så, där man bl.a. talade om A och B-skolor. Man hade undersökt hur utbildningen fungerar vid olika skolor och funnit att utbildningsplanen, som man fortfarande tycker är luddig och diffus, helt enkelt inte fungerar enhetligt. Det finns skillnader mellan olika skolor när det gäller just forskningsanknytningen. SACO/SR:s forskningspolitiska råd kom ut med en rapport för bara några veckor sedan, enligt vilken man också funnit att forskningsanknytningen inom de medellånga och korta vårdyrkesutbildningarna fungerar mycket ojämnt. Kan man inte tänka sig en utvärdering, utbildningsministern, så att vi verkligen ser hur det här riksdagsbeslutet utfallit?

Herr talman! Lennart Pettersson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av teknikerbristen på dataoch elektronikområdena. Kapaciteten på de aktuella utbildningslinjerna för civilingenjörer har ökats från drygt 1 000 nybörjarplatser läsåret 1981 86. Samtidigt har ca 300 platser på kortare linjer med datainriktning tillkommit. Denna ökning har ännu inte hunnit slå igenom på examinationen inom högskolan. Den utredning av Ingenjörsvetenskapsakademien som Lennart Pettersson åberopar bereds för närvarande i regeringskansliet, och regeringens slutsatser kommer att redovisas i budgetpropositionen.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret. Det var dock något oklart vad utbildningsministern hade för uppfattning i sakfrågan. Låt mig konstatera att Ingenjörsvetenskapsakademien har utrett teknikerbristen inom industrin och funnit att det föreligger ett betydande utbildningsbehov speciellt inom dataoch elektronikområdena. Utbildningsministern hänvisar i sitt svar till den ökning av antalet nybörjarplatser som har ägt rum. Det är riktigt att det skett en hygglig utveckling, men den räcker inte. Det är ett enormt tryck på dessa områden. Industrin skriker så att säga efter nya tekniker — både på kort och på lång sikt. När IVA kom med sina ytterligare utvidgningsförslag hade man tagit hänsyn till den ökning som redovisas i svaret men funnit att den inte räcker till. Det skulle vara intressant att få veta hur regeringen kommer att gå vidare. Industriminister Thage Peterson, som beställde IVA:s utredning, sade i en kommentar när utredningen presenterades: ”Det är av avgörande betydelse för möjligheterna till framgång för den ekonomiska politiken och industripolitiken att tillgången på tekniker förbättras.” Han sade också att den flaskhals som teknikerbristen utgör riskerar att kvarstå under lång tid, om inte utbildningen ökar väsentligt. Det är alltså helt klart vad industriministern anser. Nu är frågan: Vad anser utbildningsministern? Det är ju ändå utbildningsministern som har det politiska ansvaret för utbildningen på teknikerområdet. Jag vill därför fråga utbildningsministern om han anser att läget är oroande och om han anser att man bör vidta ytterligare åtgärder. Vad som kommer att stå i budgetpropositionen antar jag att vi får återkomma till av naturliga skäl.
Herr talman! Det är ingen tvekan om att teknikerbristen är allvarlig, och vi är beredda att inom ramen för de resurser som står till förfogande försöka få fram så många tekniker som möjligt — men tekniker av god kvalitet. Det är för mycket begärt att jag i dag skall kunna säga vilket antal kronor eller antal tekniker som kommer att anges i den förestående budgetpropositionen.
Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret på min kompletterande fråga. Nyckelorden i detta sammanhang är: inom ramen för de resurser som finns tillgängliga. Då är frågan vilka resurser som finns tillgängliga. Om man bara skall omprioritera inom utbildningsanslaget är det klart att man får problem. Men jag menar att det här är, inte minst med tanke på industriministerns ord, ett så viktigt område att man måste ta ett politiskt initiativ som inbegriper regeringen i dess helhet. Inte minst för den landsända som jag representerar är det oerhört viktigt att man med hjälp av satsningar på teknikoch dataområdet kan göra en omstrukturering av den industri som betyder så mycket för oss nere i Skåne. Vi har behov av stora omstruktureringsinsatser i Skåne för att arbetslösheten skall hållas på en låg nivå. Vi vet också att industrin är beredd att ställa upp. Vår förhoppning är nu att utbildningsministern med hjälp av sina kolleger i regeringen skall kunna få extra resurser för att råda bot på teknikerbristen.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret på min fråga. En intressant följdfråga till utrikesministern i detta sammanhang är: Vem är terrorist? Att PLO klassas som en terroristorganisation av Israel och USA är helt klart. Underavdelningar till PLO har gjort sig skyldiga till sådana handlingar som nämns i frågesvaret. Tidigare i historien har det funnits andra terrorister. Förutvarande premiärministern Begin i Israel var en mycket framträdande terrorist på 1940-talet — ledare av Sternoch Irgunligorna, som bl.a. mördade Folke Bernadotte, något som inte nämns särskilt mycket i den svenska debatten. Det var en typisk terrorhandling — mot en svensk FN-tjänsteman, medlare i konflikten. I vår tid har staten Israel vid åtskilliga tillfällen tillgripit terror, t.ex. bombningar av reaktorer i Irak, ingripande mot ett annat lands territorium på Entebbeflygplatsen i Uganda och senast bombningarna i Tunis. Nu har USA, som stöttepelare för Israel, sällat sig till dem som tillgriper terrorhandlingar och kapat ett civilt flygplan över Medelhavet. Jag anser att det är en terrorhandling, och det är glädjande att det i frågesvaret framkommer att regeringen fördömer ett sådant handlande och betraktar det som ett brott mot folkrätten. Det är bara att hoppas att vi i fortsättningen skall kunna hävda detta, så att det inte byggs upp en spiral av våld. Det betyder inte att vi i det andra avseendet — jag hänvisar till slutet av svaret — godtar övriga terrorhandlingar. Om stater tillgriper terror kommer vi emellertid snart att hamna någonstans där vi inte har kontroll över läget. Jag hoppas att regeringen i fortsättningen mycket starkt tar avstånd från och fördömer handlingar av detta slag.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för detta svar. I grunden för en debatt om förhållandena i Nicaragua bör läggas den bilden av landet, att det där skedde en folklig resning, att det var ett folk som i sammanhållning och gemenskap reste sig mot en hatad diktator. Vi skall också hålla i minnet att utvecklingen därefter många gånger har givit oss demokrater anledning att känna besvikelse. De nio revolutionskommendanterna presenterade sig snart — i alla fall några av dem — som övertygade marxister. Jag har en stark känsla av att det nicaraguanska folket många gånger har varit besviket över att denna grupp har lett utvecklingen efter revolutionen.

Det som utrikesministern har uttryckt är ju bara en önskan om att beslutet skulle upphävas. Är inte utrikesministern beredd att gå längre, och kan inte utrikesministern i ett nytt inlägg i denna lilla debatt lämna oss en förklaring till vad statsministern kan ha menat när han hänvisade till Sveriges situation 1939 och menade att vi inte skulle visa hyckleri? Kan det någonsin vara hyckleri att försvara ett folks för kort tid sedan vunna frihet?

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret, även om jag inte är riktigt nöjd. I dag firar Förenta nationerna 40-årsjubileum, och de flesta riksdagsmän och regeringsledamöter deltog på förmiddagen i högtidlighållandet av detta. Utrikesministern var själv närvarande. Jan Mårtensson sade i sitt högtidstal bl.a. att det är viktigt att nationerna demonstrerar en politisk vilja när det gäller nedrustning i världen och att man reagerar mot rustningsspiralens fruktansvärda utveckling. Jag menar att ett fträmmande land som framför en begäran om ett militärt flottbesök skall lämna garanti för att inga kärnvapen finns ombord. Ett sådant krav är ett sätt att demonstrera en politisk vilja som grundar sig på att vi vill ha ett kärnvapenfritt Norden. Denna vilja skall respekteras av andra nationer, även av supermakterna, vare sig de är belägna i öst eller i väst. Det räcker inte att, som utrikesministern här sade, regeringen utgår från att vår inställning respekteras. Anledningen till att jag i kammaren återigen tar upp denna fråga, som har aktualiserats av det nyligen genomförda örlogsbesöket i Göteborg, är att besöket väckt debatt bland medborgarna i kommunen. Vid kommunstyrelsens sammanträde i går tog man upp frågan om i vad mån det finns möjlighet att inte ställa kajplats till förfogande när fftämmande makt inte vill lämna garanti för att besökande fartyg inte har kärnvapen ombord. Hur ser utrikesministern på en sådan situation? Kan inte sådant försvåra våra relationer till fftämmande makter?

Herr talman! Vi känner alla till Raoul Wallenbergs insatser. Vi vet vad de har betytt för hundratusentals förföljda människor, och vi är stolta över att Raoul Wallenberg är svensk. I dag vänder sig hundratusentals människor över hela världen, bland dem folkpartiets ordförande Bengt Westerberg, till Förenta staternas president och ber honom att han vid mötet i Gen&ve med den nye sovjetledaren herr Gorbatjov begär att Raoul Wallenberg omedelbart friges. Utrikesministern erinrade om att Raoul Wallenberg också är amerikansk hedersmedborgare. Han och Winston Churchill är faktiskt de enda som av kongressen och presidenten visats den äran. Jag har i dag, herr talman, varit i kontakt med företrädare för Raoul Wallenbergs familj, med Raoul Wallenbergföreningen och med Wallenbergs vän, förre ambassadören Per Anger. De säger alla att det väsentliga nu är att den svenska regeringen helhjärtat instämmer i vad alla dessa röster framför, att den aktivt understödjer ansträngningarna att få president Reagan att ta upp frågan om Wallenbergs frigivande med herr Gorbatjov. När nu Sovjet och dess nye ledare uppenbarligen är angelägna om att skapa good will kan detta, herr talman, vara en sista möjlighet att rädda Raoul Wallenberg. Det vore en skam för vår regering och för Sverige om vi inte med all kraft tog vara på detta tillfälle. Herr utrikesminister! Lämna oss inte i ovisshet! Det är riktigt att det är Förenta staterna som själva avgör om de vill ta upp Wallenbergfallet med Sovjet, men det hindrar inte den svenska regeringen från att ha en uppfattning och att hävda den, om det är dess önskan att så sker. Därför frågar jag: Är det regeringens avsikt att försöka förmå president Reagan att ta upp frågan om Wallenberg med herr Gorbatjov eller tänker man försitta också detta tillfälle?

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. I ett pressmeddelande den 8 oktober fördömde regeringen genom den förre utrikesministern ”de terroraktioner som med en stigande intensitet präglar situationen i Mellanöstern”. I uttalandet sägs att det är positivt att FN:s säkerhetsråd har kunnat enas om att fördöma Israels flygattack i förra veckan mot PLO-högkvarteret i Tunisien. Uttalandet gjordes dagen efter kapningen av det italienska fartyget Achille Lauro, där händelseförloppet var ganska oklart. Därför kan man förstå om avståndstagandet till fartygskapningen inte blev så speciellt pregnant och att inte heller adressaten framgick klart. Numera är det, såsom utrikesministern också underströk i sitt svar, klarlagt att de fyra kaparna tillhör PLF, den Arafat-trogna delen av PLO. Det är väl också klart att dess ordförande Abul Abbas ingår i PLO:s exekutiva kommitté. Därför finns det all anledning att förvänta att regeringen fördömer PLO:s och PLF:s terror på ett mer resolut sätt än som skett. Jag har heller inte kunnat finna att regeringen vid något tillfälle har berört de bestialiska morden som utfördes i Larnaca, men det finns väl anledning, herr talman, att tolka det som utrikesministern här sade som ett klart fördömande av den bestialitet som där kom i dagen. Den gången var det den s.k. styrka 17, som ingår i PLO-ledarens body-guard, som påtog sig mordet. PLO-ledaren har den 15 oktober, alltså efter allt detta elände, som vanligt med ett väldigt verbalt patos, talat om att den väpnade kampen mot vad han kallar den sionistiska fienden skall fortsätta. Herr talman! Ibland tycker man att det brister en del i regeringens Mellanösternpolitik när det gäller att resolut fördöma PLO:s och PLO:s underorganisationers terrorverksamhet.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ för att öppna möjligheter för återvinningsföretag som bedöms lämpliga att få generellt tillstånd att transportera miljöfarligt avfall. Från miljösynpunkt är det angeläget att avfallshanteringen kan ske under samhällets insyn och kontroll. fr.o.m. den 1 januari 1986 införs kommunalt renhållningsmonopol för miljöfarligt avfall i samtliga kommuner. Det ankommer därmed på kommunerna att ombesörja att avfallet transporteras bort. Detta kan ske antingen i kommunens egen regi eller genom att kommunen anlitar entreprenörer. En entreprenör måste vara godkänd av länsstyrelsen i det län där han utövar den huvudsakliga delen av sin rörelse. Länsstyrelsens godkännande gäller dock för hela landet. Någon ändring av dessa bestämmelser är inte aktuell.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Ingvar Carlsson för svaret på min fråga. Vi är säkert helt ense om att det är viktigt med det kommunala ansvaret för miljövården. Men samtidigt är det naturligtvis också viktigt att åtgärderna utformas på ett sätt som inte försvårar en återvinning av olika produkter — vi vet att återvinning är det från miljösynpunkt bästa sättet att ta hand om avfall. Tyvärr kan det kommunala renhållningsmonopolet för miljöfarligt avfall så som det har utformats få en försvårande effekt. Det kan nämligen innebära att ett återvinningsföretag med kunder över hela landet måste träffa avtal med varje enskild kommun där man har en kund för att kunna hämta det miljöfarliga avfallet för återvinningsverksamhet. Orsaken till att jag ställt frågan är att jag besökt ett företag i Norrland som befinner sig i den här situationen och som ser hela sin verksamhet hotad. Frågeställningen har alltså rests därför att jag har undrat om man inte borde kunna hitta en smidig lösning, som gör det möjligt för vissa företag att hämta miljöfarligt avfall på olika platser i landet utan att i varje enskilt fall behöva träffa avtal med kommunen.
Herr talman! Som komplettering till mitt svar skulle jag vilja säga att naturvårdsverket för närvarande, tillsammans med Kommunförbundet, utreder vissa frågor som rör kontrollen av transporterna av miljöfarligt avfall. Jag utgår ifrån att verket tillvaratar alla möjligheter att få till stånd ett så praktiskt och smidigt system som möjligt.
Herr talman! Jag är medveten om att den utredningen finns, eftersom jag sitter i naturvårdsverkets styrelse. Däremot har jag kanske inte uppfattat att den här typen av problem ligger inom mandatet för utredningen. Men efter det uttalande som statsrådet nu har gjort här i kammaren utgår jag ifrån att det blir möjligt för naturvårdsverket att också pröva den typ av generella åtgärder som jag har efterlyst.

Herr talman! Interpellationen kommer att besvaras den 15 november. Anledningen till att svaret inte kan lämnas tidigare är förhinder från interpellanten.
Herr talman! Bengt Wittbom har med anledning av den fortsatta utvärderingen av ungdomslagen frågat mig varför konsultföretaget SINOVA uteslutits ur det fortsatta utvärderingsarbetet. Regeringen har vid dagens regeringssammanträde lämnat tre olika uppdrag att studera hur ungdomslagen fungerar. Arbetsmarknadsstyrelsen, riksrevisionsverket och Göteborgs universitet har fått var sitt uppdrag. Bakgrunden till dessa utvärderingar är att särskilda s.k. jobbsökaraktiviteter har införts som ett obligatoriskt inslag i ungdomslagen fr.o.m. den 1 juli 1985. Arbetsmarknadsstyrelsen har också fått särskilda resurser härför. Regeringen har därför gett riksrevisionsverket, som är statens revisionsmyndighet och nyligen genomfört en studie om ungdomslagen, i uppdrag att se hur dessa resurser utnyttjats och vad detta inneburit för arbetsförmedlingens samlade resurser för åldersgruppen 18-19-åringar. Vidare skall riksrevisionsverket belysa hur jobbsökaraktiviteterna har påverkat rörligheten mellan ungdomslag och den övriga arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsstyrelsen har fått i uppdrag att i huvudsak göra en statistisk redovisning och Göteborgs universitet att göra dels en organisationsstudie av hur jobbsökaraktiviteterna organiserats, dels en ungdomsstudie som bl.a. skall innehålla ungdomslagsgruppens sammansättning och typ av arbete i ungdomslag. Genom dessa utvärderingar är jag övertygad om att vi kommer att få fram en god bild av hur ungdomslagen fungerar. Någon ytterligare utvärdering anser jag för närvarande inte nödvändig.
Herr talman! Bakgrunden till min fråga är ju de utvärderingar av ungdomslagen som tidigare gjorts av AMS, Göteborgs universitet och det nu nämnda konsultföretaget SINOVA. SINOVA-rapporten var ju på många punkter preliminärt utomordentligt kritisk, men på grund av kort tid och liten erfarenhet av ungdomslagen vågade man inte uttala sig alldeles säkert. Det pekades på inlåsningseffekter, sjunkande sökaraktivitet efter riktiga arbeten från ungdomarnas sida, vidare på att ungdomslagen kunde misstänkas ersätta riktiga arbeten inom den offentliga sektorn. Det pekades också på sådana saker som att ungdomarna kunde riskera att bli tvungna att tillbringa längre tid i ungdomslagen än vad de tidigare gjorde vid andra former av åtgärder och öppen arbetslöshet. Kritiken berörde tydligen regeringens samvete ordentligt, eftersom regeringen slog tillbaka hårt och dömde ut SINOVA-rapporten som ovetenskaplig och icke seriös. Nu skall man återigen utvärdera, och det tycker jag är alldeles utmärkt. Men då utesluts möjligheten att fullfölja det arbete som SINOVA påbörjade. Man avhänder sig möjligheten att få bekräftat huruvida de tendenser som SINOVA redovisade är verkliga eller inte. Det måste ju vara utomordentligt viktigt att få svar på de här frågorna. Som det nu ser ut, med lågkonjunktur och annat, kommer ungdomslagen att i stor omfattning finnas kvar under lång tid framöver. Jag kan inte, herr talman, se annat än att regeringen helt enkelt inte vill ha de uppgifter som en vidare undersökning från SINOVA:s sida faktiskt skulle kunna ge. Det verkar som om regeringen även i fortsättningen vill underbygga den alldeles för positiva bild av ungdomslagens effekter som hittills har getts.

Herr talman! Ingvar Karlsson i Bengtsfors har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser vidta i syfte att sysselsätta ett ökat antal ungdomar i ungdomslag inom den enskilda sektorn. Det är angeläget att hålla i minnet att ungdomslagen reglerar arbete hos offentliga arbetsgivare. Emellertid medger lagen att ungdomar kan placeras hos enskilda arbetsgivare för avgränsade arbetsuppgifter som annars inte skulle bli utförda och när någon annan arbetsmarknadspolitisk stödform inte är lämpligare. I slutet av juli månad i år var ca 1 200 ungdomar placerade i enskild sektor, vilket är en uppgång med ca 1 000 jämfört med motsvarande tid förra året. Möjligheten att placera ungdomar i enskild sektor inom ramen för ungdomslag finns redan i dag, och jag anser att detta framför allt bör ske när det bedöms vara bäst för den unge att en sådan placering görs. Några ytterligare åtgärder i anledning härav anser jag för närvarande inte nödvändiga.

Herr talman! Jag får tacka arbetsmarknadsministern för svaret på frågan. Det är helt riktigt att ungdomslagen reglerar arbete hos offentliga arbetsgivare i första hand, men den tillåter också, som arbetsmarknadsministern sade, att ungdomar placeras i det enskilda näringslivet. Vi har från centerns sida ansett att det skulle vara en fördel om man kunde placera fler ungdomar i den enskilda sektorn. Vi har som målsättning i första hand att ungefär hälften av de 30 000 som för närvarande är anställda i ungdomslagen skulle kunna placeras ut. Vi anser att det är riktigare att få en start i det enskilda näringslivet i stället för i den offentliga sektorn. 800 ungdomar var anställda i ungdomslag inom den enskilda sektorn i november i fjol. I dag är det 1 200. Det har alltså skett en ökning med 400, men antalet är ändå ganska litet. Det är nämligen bara 3,5 70 av alla ungdomslagare, och det är långt ifrån de 50 20 som vi har som målsättning. Jag kan läsa upp vad arbetsmarknadsutskottet skrev i sitt betänkande 1983/84:21: ”När det gäller avvägningen mellan stödformerna vill utskottet för övrigt inte utesluta att det längre fram kan visa sig att rekryteringsbidrag och enskilda beredskapsarbeten företrädesvis kommer att användas i de större företagen medan placeringar via ungdomslag kommer att utnyttjas särskilt för de små företagen. Detta är något som får framgå av den fortsatta utvecklingen.” Det är ett och ett halvt år sedan utskottet skrev detta, och då måste jag säga att det har varit en mycket dålig utveckling. Jag tycker nog att arbetsmarknadsministern skall ta sig en funderare på om det inte kan göras någonting speciellt för att föra över fler ungdomar till den enskilda sektorn. Det måste vara en betydligt bättre start i livet att kanske lägga grunden till ett riktigt arbete i stället för att slussas vidare till arbetsförmedlingen igen.

Herr talman! Agne Hansson har frågat mig om regeringen är beredd att vidta några åtgärder för att förbättra arbetssituationen i skolan. Regeringens politik på skolområdet har i sin helhet till syfte att åstadkomma en bättre skola. Ett viktigt led i detta är givetvis att skapa en bättre arbetssituation för såväl eleverna som personalen i skolan. Regeringen har under sin förra mandatperiod genomfört en rad åtgärder för att höja skolans kvalitet — dit hör åtgärder mot den s.k. utslagningen på högstadiet, förstärkningen av svenskämnets ställning, insatser för kulturverksamhet och särskilda insatser för att förbättra arbetssituationen på lågstadiet. I ett längre perspektiv verkar också den våren 1985 beslutade lärarutbildningsreformen i samma riktning. Någon tendens i riktning mot ökad otrivsel bland lärarna kan knappast beläggas. Tvärtom är det mycket som tyder på att skolans personal i dag ser med större tillförsikt på sitt arbete och sina möjligheter än för bara några år sedan. De uttalanden som gjorts från regeringshåll om läraruppgiftens viktiga roll och vikten av att lärarnas ställning stärks kan ha haft viss betydelse härvidlag. Till slut: ansvaret för konkreta insatser för att skapa en positiv arbetsmiljö i skolan måste i hög grad vila på lärare, skolledare och skolstyrelser, givetvis inom de ramar som riksdag och regering dragit upp och med stöd av den statliga skoladministrationen.

Herr talman! Jag vill tacka för svaret. Vi är säkert helt ense om att en bra arbetssituation i skolan är en förutsättning för ett gott undervisningsresultat. En alldeles avgörande roll i det sammanhanget har ju lärarna. Är arbetsförhållandena för lärarna dåliga, då blir också undervisningsresultatet dåligt. I svaret redovisas en rad åtgärder. Det råder väl en samstämmig uppfattning om många av dessa åtgärder, men faktum kvarstår att de inte direkt berör lärarnas arbetssituation, även om de indirekt har haft en positiv betydelse. Det framhålls också i svaret att det inte finns belägg för att det är en ökad otrivseli skolan. Det påståendet i svaret vill jag nog något betvivla. Det är ett faktum att bortovaron från arbetet på grund av sjukdom ökat markant för lärarna närmare pensioneringen. Det är ju ett tecken på att lärarnas arbetssituation verkligen är pressad. Den ökade tendensen till mobbning kan vara ett annat exempel som visar att lärarna inte hinner med att ägna eleverna den tid som behövs. Jag tror det finns anledning att fundera över vad som kan vara orsaken till dessa företeelser och inte bara lämna dem helt åt sidan. Har besparingarna på skolans område gått ut över lärarna och deras arbetssituation? Vilken betydelse har fortbildningsinsatserna i detta sammanhang? Helt klart är ju att mindre storlek på skolorna har en avgörande positiv betydelse för arbetsförhållandena i skolan.
Herr talman! Jag vill bara konstatera att Agne Hansson inte har belagt den ökade frånvarofrekvensen.
Herr talman! I förra veckan redovisades statistik ifrån riksförsäkringsverket om detta. Jag har i min fråga tagit upp att frånvarofrekvensen för lärarna ökar mycket markant ju närmare pensioneringstidpunkten de kommer, medan det knappast är någon frånvaro i de yngre åldrarna. Jag tycker detta tyder på att lärarna tvingas arbeta i en hårt pressad situation.

Herr talman! De tre nämnda interpellationerna kommer, efter överenskommelse med interpellanterna, att besvaras den 26 november. På grund av utlandsresa är det inte möjligt tidigare.
Herr talman! Christer Eirefelt har frågat mig om regeringen för närvarande överväger någon försäljning och börsintroduktion av statliga företag för att lösa Procordias behov av riskkapital. Svaret är nej.
Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret på min fråga. Svaret var så kort som över huvud taget är möjligt. När Procordias VD aktualiserade behovet av riskkapital uppfattade jag att det i första hand var en propå till ägaren, dvs. staten. För att kunna genomföra den strategiska framtidsplan som Procordia arbetar med vill Sören Gyll enligt den tidningsartikel jag läste få till stånd en diskussion om ägarkapital. Det är naturligtvis inget anmärkningsvärt i detta, det är VD:s skyldighet att ta upp sådana frågor. Skälet till att jag tyckte det var intressant att få industriministerns aktuella syn på denna fråga är det faktum att Procordias VD som ett alternativ nämner möjligheten att skaffa riskkapital via börsen. Det är väl knappast någon överraskning för industriministern att det är min och folkpartiets uppfattning att detta alternativ borde prövas i första hand. Vi har vid flera tillfällen föreslagit regeringen att utarbeta ett förslag till börsintroducering av statliga företag. Jag hoppades att isen var bruten i och med utvecklingen när det gäller PK-banken. Även om våra skäl för en börsintroduktion huvudsakligen är av principiell natur och vi där har olika utgångspunkter, tycker jag att när Procordia nu har behov av riskkapital samtidigt som budgetläget är som det är borde en börsintroduktion vara intressant också för regeringen. Och, industriministern, om Procordia inte kan räkna med ägarkapital och börsintroduktionen alltså inte heller är aktuell enligt svaret, vilket svar har då industriministern att ge till koncernchefen?
Herr talman! I alla företag åligger det styrelse och ledning att se till att företaget gör tillfredsställande försök med riskkapital. Det är naturligt att man med ägaren diskuterar olika sätt att lösa kapitalbehovet. Men några sådana diskussioner har inte förts med Procordia.
Herr talman! Det intressanta är ju vilket besked industriministern ämnar att ge, för det är alldeles uppenbart att Procordias koncernchef anser att det kommer att behövas nytt riskkapital. Nu har den socialdemokratiska majoriteten i både finansoch näringsutskottet sagt att det principiellt inte finns några skäl att avvisa en försäljning, helt eller delvis, av företagsenheter genom börsintroduktion. Min följdfråga till industriministern är alltså: Om det inte finns några principiella invändningar, vad är det då som hindrar att man i det här läget tänker sig ett kapitaltillskott i form av börsintroduktion?

Herr talman! Lennart Brunander har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att förändra den nuvarande utvecklingen inom Eisers strumpfabriker. Enligt vad jag har inhämtat från ledningen för Eiserkoncernen planeras en tillfällig ökning av de normala inköpen av halvfabrikat för strumptillverkning. Skälet är bl.a. att strumpfabriken i Borås till följd av ålderdomlig produktionsutrustning på sikt inte kan tillverka nämnda halvfabrikat till konkurrenskraftiga priser. Avsikten på längre sikt är att utöka produktionskapaciteten vid Malmö Strumpfabrik. Det ankommer på sedvanligt sätt på ledning och styrelse för Eiser att besluta om bolagets skötsel. Några åtgärder från min sida är inte aktuella.
Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret men måste säga att det är med mycket stor besvikelse som jag tar emot det, eftersom det inte innehöll särskilt mycket av positiva besked. När man tog beslutet om att lägga ned tillverkningen i Borås och flytta över den till Malmö, fanns det inga problem. Då hade man ledig kapacitet i Malmö som man skulle utnyttja. Nu säger industriministern att man i Malmö måste bygga ut för att klara tillverkningen. Alltså var det hela felaktigt redan från början? Den kritik som vi riktade mot det beslut som togs bekräftas i och med detta besked. Det finns ju möjligheter att tillverka strumpor i Borås i dag. Riksdagen har avsatt 38 milj.kr. för att underlätta den omställning som skall ske i Borås. Man har räknat fram ett konkurrenskraftigt pris på de halvfabrikat som skall importeras. Det är att svika dem som arbetar i Borås att agera på detta sätt. Jag tycker att industriministern som representant för ägaren måste ingripa, för det är en policyfråga om vi skall tillverka våra produkter i Sverige eller om vi skall importera dem. Det här är inte vilken fråga som helst. Sedan kan jag väl också säga att idén att man skall importera på litet längre sikt innebär en risk också för Malmö Strumpfabrik, eftersom de stora köpare som vi hade när det gällde Borås i dag funderar på att köpa utomlands i stället för i Sverige. Jag tycker att den här inställningen och handläggningen är till förfång inte bara för Boråsfabriken utan också för Malmöfabriken. Nu vill jag veta av industriministern om han trots allt inte skulle vilja göra något för att trygga sysselsättningen för dem som finns i Borås just för tillfället. För min del tycker jag att det på längre sikt finns möjligheter att återuppta tillverkningen i Borås. Men i dag gäller det den import som planeras. Det går att tillverka dessa produkter vid fabriken i Borås — det är helt klart.

Herr talman! Hans Petersson i Hallstahammar har frågat mig om vilken betydelse den ökade försäljningen av svenska bolag till utlandet har för den svenska ekonomin. Tillstånd skall meddelas, om det inte strider mot något väsentligt allmänt intresse. För att bedöma detta krävs att effekterna av förvärvet prövas. I samband med prövningen kan ett företag göra åtaganden om den fortsatta verksamheten i det förvärvade företaget. Sådana åtaganden har kunnat minska eller undanröja de befarade negativa effekterna för de förvärvade företagen och den svenska ekonomin.

Herr talman! Jag får tacka industriministern för svaret. Men jag tycker inte att det är något som helst svar på min fråga, eftersom jag har frågat vilken betydelse som industriministern kan tillmäta den ökade efterfrågan på svensk industri. Här refererar industriministern vad som står i lagtexten, och det visste jag förut. Det pågår en köprusch nu. Redan tidigare är 8 20 av svensk industri utlandsägd, och nu pågår som sagt en köprusch. Den gäller Glace-Bolaget, Ericsson, Wirsbo Bruk, Gränges Metallverken och det ena med det andra. Det är faktiskt något nytt att det råder så stor efterfrågan på svensk industri. Jag anser att det är till skada för den ekonomisk-politiska strategi som har lagts upp. Enligt den skall vi försöka minska importen och öka andelen av svenska insatsvaror för att på så vis skapa balans i ekonomin. Vi vet att dessa företagsköp inte är till bara för att kortsiktigt skapa vinster genom att företagen kommer i besittning av aktier. Dessa köp ingår i en strategi som det internationella kapitalet har och som innebär arbetsdelning, uppdelning och specialisering genom produktion i olika länder. Om det är ett transnationellt bolag som i det exempel jag har redovisat — när det gäller GB och Unilever — finns det risk för att köparen kommer att ta en hel del av insatsvarorna från sina egna bolag i andra länder, i stället för att göra av med t.ex. överskottsmjölken som produceras på den svenska marknaden. Jag tycker att industriministern borde ha svarat betydligt mer utförligt — hur han ser på dessa frågor och vilken betydelse de kan få. Har inte industriministern någon åsikt om vad som håller på att ske nu när efterfrågan på de svenska företagen ökar? För min del anser jag att en försäljning av GB till det multinationella Unilever skulle vara till skada för både vår handelsbalans, sysselsättningen, möjligheterna att skapa balans i ekonomin och möjligheterna att göra av med överskottsproduktionen inom jordbruket.
Herr talman! Det finns enligt min mening ingen anledning att inta en ensartad inställning till utländskt företagande, en inställning som målar allt i svart eller vitt. Utländska investeringar kan tillföra Sverige kapital och nya kunskaper i fråga om teknik och marknadsföring. Men jag är också på det klara med att vissa problem kan vara förenade med utländsk företagsetablering. Det bör också noteras att de nordiska förvärven av svenska företag har svarat för huvudparten av de totala utländska företagsförvärven under 1980-talet. Jag ser positivt på denna nordiska företagsintegration över gränserna, vilken kan ge ökad konkurrenskraft åt alla berörda tillverknings enheter i de nordiska länderna. Det har varit en enig politisk uppfattning i denna riksdag att vi skall arbeta för en gemensam nordisk industrimarknad.
Herr talman! Det kan så vara att det nordiska samarbetet ökar, och det är självfallet naturligt. Jag tror att för de flesta länder är grannländerna en näraliggande marknad med likartade förhållanden det som först är intressant. Men det är ju inte bara på detta sätt. Ericsson säljs ju vidare ut i världen, och GB säljs nu till ett företag — om köpet går igenom — som minst av allt är nordiskt. Unilever är ju ett transnationellt bolag med bl.a. stort ägande också i Sydafrika. Jag tycker att man borde vara observant på denna utveckling. Om den får löpa fritt, om de transnationella företagen får strukturera om och genomföra sin internationella arbetsfördelning, kommer en liten nationalstat som Sverige att ha väldigt små möjligheter att stå emot denna utveckling genom ekonomisk politik. Det kommer att krävas mycket hårdföra importbegränsningar för att man skall kunna skapa balans i handelsrelationerna med andra länder om företagen tillåts dela upp produktionen på så sätt att en vara produceras i ett land och en annan vara i ett annat land. Då kommer Sverige att bli ett slags sammansättningsland, en plats där man bara har sammansättningsindustri. Då kan vi inte påverka strömmarna genom en inhemsk politik.
Herr talman! Jag ber återigen att få peka på att de nordiska länderna har mer än dubbelt så hög andel av förvärven som det totala beståndet. Detta bör på sikt betyda en tyngdpunktsförskjutning i beståndet från USA/England till de nordiska länderna som ursprungsländer för utländska investeringar i Sverige. Denna tyngdpunktsförskjutning torde vara ännu mer iögonenfallande om man bara ser till tillverkningsindustrin. Enbart de finska företagsförvärven inom tillverkningsindustrin har mellan 1980 och 1984 motsvarat hälften av de totala förvärven inom tillverkningsindustrin, mätt efter antalet anställda. Jag ser positivt på en sådan tyngdpunktsförskjutning, eftersom denna företagsintegration kan innebära strukturrationaliseringar med ökad konkurrenskraft för Norden som följd och en ökad nordisk industrimarknad. Jag upprepar igen: Det är klart att jag ser att många problem är förknippade med utländsk företagsetablering i Sverige.
Herr talman! Även om man kanske måste värdera Norden litet annorlunda jämfört med andra länder när man diskuterar svensk industri, vill jag ändå påpeka att Norden i den ekonomiska politiken och i all statistik tillhör utlandet — Norge, Danmark och Finland är faktiskt utlandet. Vi diskuterar också om dem och om betalningsströmmarna även inom Norden när det gäller den ekonomiska politiken. Men att ett sådant företag som jag har pekat på och tagit som exempel, alltså Glace-Bolaget som har en nästan uteslutande inhemsk råvaruproduktion, säljs ut till ett multinationellt företag som har sin huvudsakliga verksamhet långt utanför Norden, det tycker jag är allvarligt. Jag hoppas att industriministern med det som är sagt kommer att titta mycket noga på just sådan försäljning och vara mycket kritisk när det gäller försäljning av bolag till länder utanför Norden.
Herr talman! Ingvar Karlsson i Bengtsfors har frågat mig om dels vilka skäl jag tror förklarar att småföretagens sysselsättning inte ökar, dels vad jag är beredd att göra för att öka småföretagens intresse av att öka sysselsättningen. Ingvar Karlsson baserar sitt påstående om att småföretagen inte ökar sin sysselsättning på en undersökning som statens industriverk genomfört i Eskilstuna kommun. Undersökningen omfattar endast 56 industri-, hantverksoch serviceföretag och kan därför inte ligga till grund för några allmängiltiga slutsatser. Den senaste sysselsättningsstatistiken för småoch medelstora företag avser år 1983, och den visar på att sysselsättningen bland småföretagen som helhet ökar. Det finns också andra indikationer på att småföretagen utvecklas gynnsamt. Således fördubblades i stort sett antalet nyetableringar mellan år 1982 och 1983, och en ytterligare ökning torde ha skett under år 1984. Vidare var lönsamheten i de små och medelstora industriföretagen åren 1983 och 1984 den högsta sedan mitten av 1970-talet. En grundläggande förutsättning för den gynnsamma utvecklingen bland småföretagen är den allmänna ekonomiska politik som regeringen fört sedan år 1982. Därtill kommer särskilda industripolitiska insatser genom bl.a. förstärkta anslag till de regionala utvecklingsfonderna och stöd till teknikbaserade företag. Den politiken ligger fast, och den kommer att utgöra den bästa förutsättningen för en fortsatt gynnsam utveckling bland landets småföretag.
Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret på min fråga. Ja, visst är industriverkets undersökning mycket begränsad — den håller sig bara till Eskilstuna — men i går redovisade Föreningsbanken och SHIO Familjeföretagen en småföretagarbarometer som går i precis samma stil som undersökningen i Eskilstuna. Det måste väl vara litet mer kött på benen — eller hur, industriministern? Man måste då fråga sig: Vad kan detta bero på? Lönsamheten har varit relativt god de senaste åren på grund av högkonjunkturen. Det handlar inte bara om den ekonomiska politik som regeringen har fört, utan det finns för närvarande en internationell högkonjunktur. Orsakerna kan ligga dels i det allmänt negativa företagsklimatet, vartill t.ex. löntagarfonderna har bidragit, dels i byråkratiska hinder av olika slag. Här kan man ta som exempel skattereglerna och deras tillämpning. Fallet Mossberg i Göteborg är ett skrämmande exempel. Från centerns sida har vi motionerat och lagt fram ett antal förslag för att minska krångel och byråkrati för mindre företag samt för att lätta avgiftsoch skattebördan. Jag skall nämna några av våra förslag: —- MBL-förhandlingar skall i småföretag kunna slutföras direkt med de anställda Det är konkreta åtgärder som vi tror skall bidra till ett bättre klimat. En ytterligare fundering som man kan ha är huruvida den ensidiga inriktningen på offentliga lösningar när det gäller tjänstesidan, som socialdemokraterna så benhårt omhuldar, har hämmat utvecklingen av det privata tjänsteområdet här i Sverige. I andra länder har just privata tjänster varit en särskilt expansiv sektor för ökad sysselsättning. Det kunde med en annan politik vara så även i Sverige, herr industriminister.
Herr talman! Det är riktigt att SHIO-Familjeföretagen med stöd av data från småföretagsbarometern säger att 29 Jo av företagen inte vill ha fler anställda. Men detta tal stämmer illa med fakta från barometern — att 26 90 av företagen har ökat sin sysselsättning under det senaste året och 24 96 avser att öka sysselsättningen under det kommande året. Det vore lika bra att Ingvar Karlsson i Bengtsfors använde de siffrorna för att belysa att det går bra för småföretagen nu med en socialdemokratisk politik. Dessutom ber jag att få upprepa vad jag sade i mitt svar — att lönsamheten i de små och medelstora företagen under åren 1983 och 1984 är den högsta sedan mitten av 1970-talet. På nästan varje punkt kan småföretagen visa uppåtgående kurvor.
Herr talman! Vi har olika uppfattningar om undersökningarna, men visst ligger det någonting i vad som sägs i SHIO-Familjeföretagens barometer, och det ligger också en hel del i industriverkets undersökning i Eskilstuna. Men det verkar som om industriministern inte alls tar dessa varningstecken på allvar. Det är mycket anmärkningsvärt, herr talman. Det är just detta som är det allvarligaste: Trots att småföretagen och de medelstora företagen har visat relativt god lönsamhet har detta inte på något påtagligt sätt ökat sysselsättningen. I dag har vi en kraftig högkonjunktur. Hur kommer det att se ut i nästa lågkonjunktur, när företagen i en högkonjunktur inte ökar sysselsättningen något nämnvärt? Då kommer sysselsättningstillfällena att minska mer än i dag, och det borde industriministern ta mycket allvarligt på.

Herr talman! Alf Svensson har frågat om jag anser att svenska exportkrediter för vapenexport till utvecklingsländer är förenliga med den svenska biståndspolitikens målsättningar. Kapprustningen i världen utgör ett hinder för ekonomisk, social och kulturell utveckling i alla länder. En internationell nedrustning skulle kunna frigöra resurser i kampen mot nöd, fattigdom och underutveckling. Ännu finns tyvärr inga påtagliga resultat av ansträngningarna att få internationell nedrustning till stånd. Vi kommer att fortsätta att ge vårt bidrag till detta arbete. Så länge rustningarna pågår och spänningarna består måste Sverige behålla en hög försvarsberedskap för att kunna slå vakt om sitt oberoende. Om detta råder stor enighet i vårt land. Också andra stater har en legitim rätt att värna sitt oberoende. Särskilt för de alliansfria staterna kan det ofta vara en fördel att inte bli beroende av någon av stormakterna för sin krigsmaterielförsörjning. Länder som uppfyller de krav som vår lagstiftning anger för svensk krigsmaterielexport bör ha möjlighet att köpa svensk materiel. Det är det berörda landet självt, inte vi, som måste avgöra vad som är dess berättigade intressen. Finansieringen av vapenköp från Sverige är en fråga mellan köparen och det säljande företaget. Svenska staten kan emellertid också bli engagerad genom exportkreditgarantier och exportkrediter. Sådana frågor avgörs från fall till fall. Några biståndsmedel utgår självfallet inte i dessa sammanhang. Exportkreditgarantier bygger på företagens egna avgifter. Avgörande för svensk krigsmaterielexport är om ett aktuellt land kan godkännas som mottagare utifrån de restriktioner som riktlinjerna anger. Att därutöver uppställa krav på viss inkomstnivå i landet eller att från svensk sida göra bedömningar av landets interna prioriteringar är den svenska regeringen främmande.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. I regeringsförklaringen betonade statsministern att regeringen kommer att fortsätta att föra en ambitiös biståndspolitik. Det finns verkligen all anledning att känna tillfredsställelse över den deklarationen. Några få dagar efter det att regeringsförklaringen hade lästs upp här i kammaren, närmare bestämt den 10 oktober, kunde vi emellertid läsa att statssekreterare Carl Johan Åberg via ett TT-meddelande uttalat att Bofors kommer att få hjälp med exportkrediter för att stärka konkurrenskraften utomlands. Till Dagens Eko sade Åberg vidare: Vi kommer att göra mycket för att stödja Bofors exportansträngningar. Ett par dagar senare kunde vi läsa i tidningarna och via etermedia få del av att Inga Thorsson, regeringens egen nedrustningsexpert, deklarerar följande: Det är ett dubbelspel att stödja svensk vapenexport till u-länder. Inga Thorsson yttrade detta i samband med att hon presenterade sin andra rapport om nedrustning och omställning från civil till militär produktion. Inga Thorsson sade vidare: Varje vapenimport försenar u-ländernas utveckling. Då är det felaktigt att med svenska exportkrediter stödja Bofors och FFV:s försäljning till fattiga länder. Regeringens egen nedrustningsexpert kritiserar således regeringen både rejält och resolut. Statsrådet säger i sitt svar att man kommer att fortsätta att ge bidrag till nedrustningsarbetet, medan regeringens nedrustningsexpert anser att det snarare är så att regeringen lägger ved på rustningsbrasan och försvårar för u-länderna i deras utvecklingsarbete.
Herr talman! Jag noterar att Alf Svensson inte gav någon egen uppfattning till känna i den här frågan — i och för sig behöver man inte göra det i en frågestund — utan bara åberopade en rad citat. Låt mig ändå klara ut ett uppenbart missförstånd. Missförståndet gäller exportkreditgarantier. De har ingenting med bistånd att göra. Finansiering med exportkrediter har blivit allt vanligare under senare år. Därmed har dels EKN:s, dels SEK:s verksamhet ökat. Det är självklart också när det gäller stora vapenköp att vi i den mån köparen kräver kreditfinansiering inte kan principiellt vägra att låta företaget, i det här fallet Bofors, få del av de möjligheter som andra företag har i andra exportkreditaffärer. Vi skulle i så fall direkt utestänga företaget på en grund som vi icke har avsett med vår lagstiftning. Det finns andra, förvisso mycket restriktiva grunder för att säga nej till vapenexport, men detta vore en irrationell grund. Exportkreditgarantisystemet är ett system där företagen själva betalar premier, som de dessutom uppfattar som för höga.
Herr talman! Jag tackar för den upplysningen. Jag hoppas att upplysningen från statsrådet når fram också till regeringens egen nedrustningsexpert Inga Thorsson. Jag citerade hennes uttalande om att det är felaktigt att med svenska exportkrediter stödja Bofors och FFV:s försäljning till fattiga länder därför att det försvårar utvecklingen där. Jag tyckte det var angeläget att här i kammaren påtala det motsatsförhållande som råder i uttalandena från regeringen, vilket ju har manifesterats här och nu. För egen del vill jag gärna ha sagt att jag beklagar att man är så villig att exportera vapen som man är i Sverige.
Herr talman! Jag noterade Alf Svenssons uttalande i den principiella frågan. Jag har förstått av kds program att kds hävdar att Sveriges avsikt att värna sin frihet och hävda sin neutralitet alltid skall framstå som självklar. Vi skall alltså ha ett starkt försvar för att kunna hävda vår neutralitet. Det anser också Alf Svenssons riksdagsparti, centern, och det anser även vi. Vi anser det självklart att vi skall ha rätt att värna vårt oberoende. Men om ett u-land vänder sig till oss i en fråga som den vi nu diskuterar, skulle vi enligt Alf Svensson avslå en ansökan om vapenförsäljning och säga att den är olämplig på de grunder som är angivna i lagen. Av vilket skäl skulle vi i sådana här frågor ha speciella kategorier av länder? Skulle vi säga till dem: Ni skall inte ha rätt att försvara er. Vi i Sverige skall ha det, men ni skall inte ha den rätten. Detta skulle vi dessutom säga till länder som ofta finns i regioner där stormaktskonkurrensen och striderna kring den kan vara potentiellt betydande. Varför skall dessa länder inte ges den rätt till försvar som vi, på grundval av beslut som fattats i stor enighet här i riksdagen, anser att vi själva skall ha?
Det har visat sig att svensktillverkade vapen som exporterats till Singapore därifrån vidareexporterats till länder som Sverige inte kan godkänna som mottagare, detta trots att Singapore garanterat motsatsen och också förnekat att en sådan vidareexport har skett. Nu hävdar regeringen att man fått tillräckliga garantier för att kunna återuppta vapenexporten till Singapore.
Herr talman! Den tanken har aldrig föresvävat mig att vi skulle säga till något eller några u-länder att de inte har rätt att försvara sig, men frågan var ju om det sätt vi använder oss av för att hjälpa vår egen försvarsindustri går ut över u-länderna i så måtto att deras utveckling hämmas. Då må jag säga att vi har all anledning att fundera mer än en gång.
På vad sätt är de garantier mot vidareexport av svenska vapen som Singapore nu lämnat mer tillförlitliga än de som lämnats tidigare?

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig på vad sätt de garantier mot vidareexport av svenska vapen som Singapore nu lämnat är mer tillförlitliga än de som lämnats tidigare. Vid riksdagens frågestund den 10 oktober redogjorde jag för bakgrunden till att regeringen i början av sommaren uppsköt behandlingen av Bofors ansökningar om utförsel till Singapore och andra ansökningar som har samband med brottsmisstankar. Jag redovisade vid den frågestunden de åtgärder som vidtagits för att bl.a. stärka krigsmaterielinspektionens kontroll direkt vid Bofors. En förutsättning för att det skall kunna bli någon framtida utförsel är att krigsmaterielinspektionen efter noggrann kontroll på platsen av enskilda ärenden, innefattande också kontakter med förundersökningsledaren för de polisutredningar som finns, försäkrat sig om att leveransen sker helt i enlighet med gällande bestämmelser. Detta förfarande tillämpas för export från Bofors inte bara till Singapore utan även vad gäller andra ansökningar där brottsmisstankar föreligger. Kontakt har tagits med Singapores regering, varvid de svenska exportbestämmelserna ingående behandlats. En klar deklaration har gjorts om att man från Singapores regerings sida respekterar och kommer att följa de svenska reglerna. Genom de åtgärder som vidtagits har en grund skapats för att kunna behandla ärenden under förundersökningstiden.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Det var med betydande häpnad som man tog del av meddelandet från regeringen att den tänkte återuppta prövningen av exportärenden beträffande vapen till Singapore medan förundersökning pågår. I och för sig är jag naturligtvis medveten om de skärpta kontrollåtgärder, riktade mot Bofors, som regeringen har vidtagit. Det är möjligt att de är tillfredsställande så långt som de sträcker sig. Men det finns ju en part till i den här affären, nämligen Singapore. Singapore har tidigt förbundit sig att inte vidareexportera vapen som vi sålt till dem; det har varit premissen för export till Singapore. Trots detta har det alltså skett en vidareförsäljning av vapen från Singapore. Enligt uppgifter från Svenska fredsoch skiljedomsföreningen rör det sig om försäljningar för sammanlagt 115 milj.kr. den senaste tioårsperioden. Det är alltså inte något litet geschäft som det är fråga om. Det som jag frågade statsrådet om var: Vilken anledning har regeringen att tro att de garantier som Singapore nu ger är mer tillförlitliga än de garantier som Singapore hittills har gett men alltså i mycket stor omfattning har brutit eller i varje fall inte kunnat upprätthålla? Tyvärr fick jag inte svar på den frågan. Därför hoppas jag att jag nu i en replik kan få besked på den punkten.
Herr talman! Förvisso har jag svarat på frågan. Vill man gå tillbaka i tiden kan man konstatera att det har skett skärpningar av de åtaganden som Singapore gör. Fram till 1982 hade det s.k. slutförbrukningsintyget en mindre omfattande utformning än det har haft sedan 1982. Man kan säga att de åtaganden som Singapore liksom andra mottagare av krigsmateriel gör sedan 1982 är starkare, eftersom det är tydligare åtaganden att inte vidareexportera. Det är det första ledet i svaret om skillnaderna i de utfästelser som har gjorts. Dessutom har den svenska regeringen vid en rad olika tillfällen tagit kontakt med Singapores regering, vilket har utmynnat i ett högnivåbesök från svensk sida med en särskild emissarie som mycket noggrant, som jag har sagt i svaret, med Singapores regering har gått igenom de svenska vapenexportbestämmelserna och tillämpningen av dem, och man har från svensk sida gett bakgrunden till den pågående polisutredningen. Singapores regering har då klart deklarerat att den respekterar och avser att följa de svenska reglerna. Det är alltså mycket tydliga budskap som har lämnats från den singaporianska regeringen till den svenska regeringen på den punkten.
Herr talman! Det här inlägget ger verkligen upphov till tankar. Antingen har vidareexporten på sammanlagt 115 milj.kr. under tio år varit förenlig med Singapores åtagande gentemot Sverige, dvs. att Singapore inte har brutit sina åtaganden. I så fall är det i högsta grad anmärkningsvärt. Eller också har den här vidareexporten på 115 milj.kr. inte varit förenlig med Singapores åtagande gentemot Sverige, dvs. att Singapore har frångått sina garantier. I så fall måste man ställa frågan: Vad har vi för anledning att tro att Singapore bättre skulle hålla fast vid de förnyade garantierna eller åtagandena? Nu vill jag ha ett klart besked av statsrådet: Har Singapore brutit det tidigare åtagandet gentemot Sverige, dvs. att inte vidareexportera vapen, eller inte?
Herr talman! Frågan huruvida Singapore brutit mot åtagandena eller inte är föremål för en polisutredning, där polisen fortfarande förhör misstänkta i samband med Boforsundersökningen. Det är en fråga där polisen nu utreder och ställer frågor om det som har varit.

Det är bara då det kommer att ske leveranser. Om detta inte är möjligt med hänsyn till förundersökningen blir det inte heller några leveranser.
Herr talman! Jag har alltså inte ställt frågor när det gäller kontrollen gentemot Bofors. Jag vet att den har skärpts, och det är möjligt att det är tillfredsställande på det planet. Min fråga gäller värdet av garantier från Singapore. Nu säger statsrådet att man åtminstone kan ifrågasätta — vilket är milt — om Singapore tidigare har brutit mot utfästelser att inte vidareexportera vapen. Då kvarstår frågan: Vad har vi då för anledning att nu tro att Singapore inte kommer att bryta också mot de nya utfästelserna? Det är detta jag med min fråga har velat få utrett, och jag väntar fortfarande på svaret.
Herr talman! Nic Grönvall har frågat finansministern om han är beredd att medverka till att arbetsgivaravgift inte kan uttas på kostnadsersättning. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall besvara frågan. Kostnadsersättning kan ges på två olika sätt. Det vanligaste är att arbetsgivaren betalar arbetstagaren faktiska kostnader i arbetet med motsvarande belopp i kostnadsersättning. I så fall ingår aldrig kostnadsersättningen i avgiftsunderlaget, och några arbetsgivaravgif ter beräknas inte heller på kostnadsersättningen. Prot. 1985/86:17 Det andra sättet är att kostnadsersättningen ingår i bruttolönen. När sådan = 24oktober 1985 lön redovisas i avgiftsunderlaget får arbetsgivaren göra avdrag för kostnader som arbetstagaren haft under månaden. En förutsättning är dock att AO Sa ad kostnaderna för hela året kan beräknas uppgå till minst 10 96 av bruttolönen. a rg KEATDESStver: RE ö / ; avgift uttas på kost Denna begränsning av möjligheterna till kostnadsavdrag har tillkommit av Hal nadsersättning administrativa skäl. I regel torde dock kostnaderna klart överstiga 10 90 av lönen i de fall kostnadsersättning ges på detta sätt. Mitt svar på Nic Grönvalls fråga blir därför att arbetsgivaravgifter inte tas ut på kostnadsersättning annat än i den mycket ringa mån som kan föranledas av den nämnda tioprocentsgränsen. Det är därför enligt min mening inte nödvändigt med några åtgärder inom det nuvarande systemet.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag måste genast säga att jag finner svaret vara inte bara otillfredsställande utan också ganska uppseendeväckande, nämligen ur den synpunkten att socialministern synes vara helt omedveten om de problem som existerar i det här fallet. I det lagrum som socialministern refererar till stadgas att sådant avdrag som socialministern avser i det tredje stycket av svaret får göras om riksförsäkringsverket så medger. Inom ramen för denna egendomliga regel, som ger riksförsäkringsverket rätt att fatta beslut, har riksförsäkringsverket flyttat fram positionerna alltmer och tar nu i olika sammanhang ut sociala avgifter på direkta kostnadsersättningar. Jag har ett exempel som är ganska fantastiskt. Mot en intresseförening — dvs. en sammanhållen förening som kan liknas vid fackföreningar, branschorganisationer eller andra — har riktats anspråk på betalning av pensionsavgifter för sådana ersättningar som utgivits till styrelseledamöter för deras kostnader för att med bil förflytta sig till styrelsesammanträden, dvs. kostnadsersättningar. För att socialministern nu inte skall så att säga följa upp knappheten i svaret, vill jag be att hon svarar på frågan om inte detta är en egendomlighet som måste rättas till. Tänk efter! Vi kan jämföra en person som har 50 mil till sammanträdet och får ut en kostnadsersättning på 900 kr. med en person som cyklar till sammanträdet. Han som kör i sin bil och får ersättning för det skulle få pension, medan den andre inte får det. Jag vore glad om socialministern i varje fall ville hålla med mig om att denna egendomlighet måste rättas till.